Herr talman! Jag måste tillstå att det inte är så alldeles enkelt att svara Lars-Ove Hagberg — han talar så allmänt och oprecist att det är svårt att veta vari frågeställningarna egentligen består. Men några saker kan jag i alla fall säga. Riksdagen fattade redan för tre år sedan beslut i den fråga som Lars-Ove Hagberg här tar upp, nämligen omorganisationen av de s.k. OT-kurserna och sammanförande av resurserna till särskilda arbetsmarknadsinstitut. Det var alltså inte fråga om en uppsplittring, utan snarare om ett sammanförande av rehabiliteringsresurser i särskilda institut. Den omorganisationen har genomförts, och den har givit mycket goda resultat. Den har t.ex. medfört att man har kunnat arbetsplacera flera i rehabiliteringsverksamheten än vad man har lyckats med förut. Riksdagens beslut fattades på grundval av den utredning som Lars-Ove Hagberg nämnde, den s.k. NYR-utredningen. Ett problem i detta sammanhang är gränsdragningen mellan yrkesinriktad rehabilitering och medicinsk och social rehabilitering. Jag skall gärna tillstå att denna gränsdragning är besvärlig. Den har behandlats utförligt i åtminstone ett par propositioner som jag har framlagt för riksdagen. Man måste vara beredd att successivt ompröva var gränsen mellan olika arbetsuppgifter skall gå. Ett sammanförande av all rehabilitering på en och samma huvudman kan verka som en bestickande tanke, men det kan ju inte vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd att svara för den medicinska och sociala rehabiliteringen. Den enda gränsdragning som är möjlig är att rehabilitering med stöd av arbetsmarknadspolitiska insatser skall vara den som syftar till att den vårdbehövande så småningom kan ta och utföra ett arbete. Detta resonemang innebär inte att samarbetet med huvudmän för andra delar av rehabiliteringen inte skall vara intensivt. Det är också precis med tanke på detta samarbete som AMS nu har startat en översyn av en del av verksamheten på det här området. Översynen syftar till att se om man kan undvika dubblering av resurserna. Det kan gälla sådant som synoch hörselundersökningar, som kan föras över till synresp. hörselenheter i landstingens regi, så att resursdubblering undviks. Det kan också gälla ytterligare decentralisering av verksamheten, för att man skall kunna komma närmare de vårdbehövande. Men vi har ännu inget underlag för att bedöma detta i dag. Från AMS räknar man med att ta upp denna fråga i nästa anslagsframställning, men förslag från översynsgruppen kan komma först till årsskiftet 1983-1984. Den svartmålning som Lars-Ove Hagberg gjorde sig skyldig till här baserades enbart på hans egna gissningar.
Herr talman! Den baseras inte på gissningar, utan — precis som 1979, då jag frågade dåvarande arbetsmarknadsministern om samma sak — på goda kontakter med dem som i dag sysslar med denna verksamhet. De hyser farhågor. Själva poängen är om staten skall avyttra sig ansvaret för den sociala och personliga träningen och utbildningen till andra huvudmän, som kanske, eller kanske inte, kan ta ansvaret. Det är detta som oroar och som kommer att skapa problem. De OT-kurser som nu bedrivs i Ami-S regi ger goda resultat — det är helt riktigt. Men det är dessa som man nu vill splittra upp. Så den poäng som arbetsmarknadsministern här försökte vinna uteblir. I stället borde han fundera på vad som kommer att hända, och om denna verksamhet splittras upp. Enligt de direktiv som arbetsmarknadsministern har gett till utredningen om arbetsmarknadsverkets framtid skall den rehabiliterande verksamheten delas upp. Och denna gränsdragning mellan olika funktioner gör naturligtvis att grupper kommer i kläm. Arbetsmarknadsministern har ju själv skrivit att Ami-S bara skall syssla med den yrkesinriktade rehabiliteringen. I dagens OT-kurser ägnar man sig åt den totala rehabiliteringen. Tala med dem som arbetar med detta! De säger att de som är intellektuellt handikappade — som kanske knappt vet vad de heter — först skall lära sig de mest elementära sociala funktionerna, som t.ex. att bo, för att till sist kunna få ett arbete. Vilka skall ta ansvaret för den första delen? Om kommunerna inte får resurserna, kommer Ami-S bara att ta hand om välartade handikappade. Det kommer att bli en utsortering. Detta tycker jag är oroande. Om arbetsmarknadsministern inte ser den oroande utveckling som kan bli resultatet av denna omorganisation — och som nu finns dokumenterad i flera rapporter inom arbetsmarknadsverket — vet jag inte vad regeringen har för kontroll över vad som händer. Redan från början ingav de direktiv som utfärdades oro, och nu har vi resultatet av utredningsarbetet. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Vem har ansvaret för att kommunerna uppfyller sin del när det t.ex. gäller de intellektuellt handikappades utbildning och sociala träning?
Herr talman! Får jag för klarhets vinnande läsa upp ett stycke ur de direktiv som nu har getts för översynen av arbetsmarknadsverket och som berör denna verksamhet: När det gäller sökande som behöver arbetsförberedande och yrkesrehabiliterande insatser behövs en nära samverkan med andra ansvariga myndigheter inom sjukvård, socialvård, kriminalvård, sjukförsäkring etc. Det är naturligtvis angeläget att, innan arbetsförmedlingen kopplas in, den medicinska och sociala rehabiliteringen har genomförts så långt att förmedlingens och arbetsmarknadsinstitutens arbetsförberedande och platsförmedlande insatser kan leda till positiva resultat för den sökande. Det är emellertid också betydelsefullt att olika faser i rehabiliteringsprocessen samordnas på ett sådant sätt att inga besvärande väntetider eller avbrott uppstår vilka kan leda till att behandlingsarbetet försvåras eller omintetgörs. Därför är det angeläget att en nära samverkan kommer till stånd mellan arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter, så att man får en ansvarsoch arbetsfördelning som är rationell ur samhällsekonomisk synpunkt och som tillgodoser individernas behov av kontinuitet i rehabiliteringsprocessen. Herr talman! Detta är någonting helt annat än att splittra upp resurserna, som Lars-Ove Hagberg talar om. Om ett eller ett par år får vi reda på vad utredarna och AMS drar för slutsatser av det översynsarbete som är i gång. Dessförinnan behöver inte Lars-Ove Hagberg, eller någon annan, oroa sig för några försämringar. Översynsarbetet är tvärtom avsett att leda till förbättringar.
Herr talman! Jag har tagit upp frågeställningen därför att den i den allmänna debatten inger oro hos dem som sysslar med dessa frågor. De ser vilka konsekvenserna kan bli av de utredningar som redan finns. Nu har arbetsmarknadsministern skrivit direktiv. Problemet är just vilka huvudmän som skall samordnas. Vilket kostnadsansvar kan man lägga på landsting och kommuner? Kommer de att kunna uppfylla kraven? Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att säkerställa det? Kommunerna befinner sig i dag i ett mycket hårt ekonomiskt läge, och regeringen ser inte ut att förbättra detta läge. Det är därför som det, herr arbetsmarknadsminister, inger oro att man decentraliserar resurserna men inte garanterar att kommunerna kan förverkliga rehabiliteringen.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig dels om jag är beredd att ge folkbildningsutredningen tilläggsdirektiv om införande av en bibliotekslag, dels vilka åtgärder jag är beredd vidta för att hävda bokens och bibliotekens plats inom vår kultur i ett läge då nya medier hotar att dra bort intresset från grunden för bildning och kultur, dvs. boken. Den 21 april 1981 besvarade jag ett antal frågor som fem av Per Israelssons partikolleger, bland dem Eva Hjelmström, ställt till mig i det aktuella ämnet. Därvid anförde jag bl.a. följande: ”Ansvarsfördelningen på kulturområdet mellan stat, landsting och kommuner har legat fast sedan riksdagens beslut år 1974. Folkbiblioteken har sedan länge varit ett av de viktigaste områdena för kommunernas självständiga kulturella insatser. De kommunala anslagen är och förblir helt avgörande för hur verksamheten kan utvecklas.” Vidare anförde jag: ”Biblioteken har en central roll i den lokala kulturpolitiken. Vägledande för de statliga insatserna är att stödja biblioteksverksamheten snarare än att reglera den. Riksdagen har under senare år gång på gång och i tider med bättre ekonomiska förutsättningar avvisat tanken på en bibliotekslag. Jag ansluter mig till de synpunkter som därvid anförts. Kommunerna måste ha möjlighet att göra sina egna prioriteringar utifrån lokala förutsättningar och behov. Det är således inte aktuellt att ge några tilläggsdirektiv till folkbiblioteksutredningen.” Dessa uttalanden står jag fast vid. Jag anser det emellertid angeläget — och så till vida är jag enig med interpellanten — att, i en tid då boken får allt större konkurrens från andra, modernare medier, värna om läsintresset och tillgången på litteratur av god kvalitet. Folkbiblioteksutredningen har till uppgift bl.a. att kartlägga bibliotekens medieanskaffning samt läsfrämjande och uppsökande verksamhet av olika slag. Det åligger också utredningen att belysa hur det läsfrämjande arbetet kan stimuleras genom t.ex. samverkan med organisationer och institutioner utanför biblioteken. I proposition nr 128 till innevarande riksmöte om vissa musikfrågor m.m. har regeringen förordat att 1,5 milj.kr. av de medel som beräknas inflyta genom den föreslagna skatten på ljudoch videokassetter avsätts för utvecklingsinsatser med läsfrämjande syfte vid folkbiblioteken. Jag vill också erinra om att regeringen i årets budgetproposition aktualiserat frågan om en avveckling av det lokala biblioteksstödet i dess nuvarande utformning för att möjliggöra förstärkning av resurserna för nya initiativ på detta område. Vidare har i budgetpropositionen föreslagits en betydande ökning av det statliga litteraturstödet i dess olika former. Mot bakgrund av de rådande problemen på bokmarknaden, särskilt vad gäller spridningen av kvalitetslitteratur, har jag efter regeringens bemyndigande uppdragit åt en särskild kommitté att utreda frågor rörande bokdistributionen. Det ingår i kommitténs uppgifter att lämna förslag till åtgärder som — inom ramen för en rationell bokdistribution — kan skapa gynnsammare förutsättningar för en bred spridning av kvalitetslitteratur. I kommittén ingår en företrädare för folkbiblioteken.

Herr talman! En nation utan ett språk och en litteratur är inte längre en nation. Och i dag hotas det svenska språket och den svenska litteraturen. Från vpk:s sida har vi— som utbildningsministern också framhåller i sitt svar — gång på gång påpekat detta och krävt förändringar. Kan andra nordiska länder ha en bibliotekslag kan väl Sverige. Kan Frankrike genomföra en bokprisreform borde väl också Sverige kunna. Men utbildningsministern ställer sig kallsinnig. I sitt svar är han visserligen ense med oss om att det är angeläget att ”i en tid då boken och litteraturen får allt större konkurrens från andra, modernare medier, värna om läsintresset och tillgången på litteratur av god kvalitet”. — Inom parentes sagt anser jag personligen att det skrivna språket aldrig kan bli omodernt. Men vad gör egentligen utbildningsministern konkret? I en tid då bokbranschen står inför en mycket allvarlig situation, i en tid då bokförsäljningen minskar kraftigt och då intresset för den svårsålda kvalitetslitteraturen sjunker i distributionsledet, i en tid då folkbiblioteken tvingas — det har vi många exempel på — minska sina öppethållandetider och då deras bokinköp minskar, då krävs en rad konkreta positiva åtgärder på alla fronter. Utbildningsministern hävdar sig ha tillsatt en utredning som skall se över distributionsproblemen, men det är inte tillräckligt. Utbildningsministern säger också att mer resurser har getts, men det är att något föra folk bakom ljuset, för vad som egentligen har skett är en omfördelning av stödet från folkbiblioteken till litteraturstödet. Det innebär att när biblioteken är i kris förvärrar Jan-Erik Wikström och regeringen i övrigt denna kris genom sitt förslag i budgetpropositionen om att minska statsbidragen med 3 milj.kr. Som plåster på såren utlovas nu i utbildningsministerns svar och i proposition 128 1,5 miljoner till läsfrämjande åtgärder, men i propositionen står uttryckligen att de inte får användas till exempelvis bokinköp. Vi anser att det här är en helt orimlig politik. Att kulturen seglar i motvind märker vi alla just nu, men att denna motvind snart övergår till stormstyrka och kommer att skövla mycket av vad som tidigare byggts upp, det kanske ännu inte står klart för alla. Annars skulle inte dessa nedskärningar vara möjliga. Biblioteken spelar en nyckelroll för spridningen av såväl barnsom vuxenlitteratur, de spelar en nyckelroll för spridningen av litteratur på invandrarnas eget språk. Men de spelar också en nyckelroll i det sociala livet inom en kommun, vilket kanske inte alltid uppmärksammats i debatten. En biblioteksfilial kan aldrig ersättas av att bokbussen dyker upp då och då. En biblioteksfilial utgör en naturlig träffpunkt för de äldre och för barnen och ungdomen, där de kan göra spännande utflykter i den värld böckerna öppnar. Mycket riktigt har också människorna i de kommuner där nedskärningar sker kraftigt reagerat. Örebro kommun är ett men ett mycket talande exempel. ”Katastrof, skrota planen, förslaget är fruktansvärt”, är några av de reaktioner som har kommit på Örebropolitikernas s.k. strukturplan, enligt vilken 12 av 19 biblioteksfilialer skall läggas ner. Visst krävs uppsökande verksamhet och förnyelse, men, herr talman, det får inte ske på bekostnad av det positiva som redan byggts upp. För att förhindra att åtgärder av det här slaget vidtas har vi krävt en bibliotekslag. Jag skallinte återupprepa alla de argument vi tidigare fört fram utan hänvisar i likhet med Jan-Erik Wikström till förra årets debatt. Där sades bl.a. följande: ”En bibliotekslag är viktig av följande två huvudorsaker. För det första: den skulle utjämna den nuvarande stora klyftan mellan olika kommuner när det gäller biblioteksstandard.” — Jan-Erik Wikström kan inte vara okunnig om att kommunernas medieanslag per invånare i dag skiljer sig med över 1000 20. De ligger mellan över 30 kr. och mindre än 2 kr. ”För det andra: den skulle medföra en stark höjning av genomsnittet för vad folkbiblioteken ställer till förfogande för allmänheten.” Jag tycker, herr talman, att det är märkligt, för att inte säga generande för utbildningsministern, att han tillsätter en utredning på folkbiblioteksområdet men frånhänder denna utredning möjligheter att utreda den kanske väsentligaste frågan, nämligen den om lagstiftning. Så helt kort till den andra frågan i interpellationen, nämligen den om övriga åtgärder. Det brådskar! Ursprungligen var den s.k. kassettavgiften särskilt avsedd just för kulturområdet. Från vpk:s sida står vi fast vid det förslaget, vilket avsevärt skulle förbättra möjligheterna att redan nu snabbt öka stödet till folkbiblioteken. Ett förslag vi har fört fram i det sammanhanget är Författarförbundets och kulturarbetarnas förslag om att man omedelbart skall pröva ett stöd till folkbibliotekens inköp av böcker, liknande det som nu finns till bokhandeln genom fackbokhandelsavtalet. Jag ställer frågan: Hur ställer sig utbildningsministern till ett sådant förslag? Vidare: Jag vet att i utredningen ingår direktiv om att se också på frågan ominförandet av fasta bokpriser. Hur ställer sig utbildningsministern till det? Vi anser att införandet av fasta bokpriser är en nödvändig åtgärd. Till sist: Det är inte en slump att aktionen Rädda boken, rädda biblioteken fått en så stor genomslagskraft. Förhoppningsvis ger den också effekt!

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig dels om jag avser att vidta några åtgärder för att ge Skånska Teatern möjligheter att fortsätta sitt arbete, dels om jag är beredd att pröva nya former för stöd i syfte att bättre än hittills kunna stimulera nyskapande verksamhet inom teatern. Jag vill först erinra om hur det statliga stödet till teaterverksamhet f. n. är uppbyggt. Riksinstitutionerna Operan och Dramaten är formellt aktiebolag men försörjer sig i princip helt på det statliga bidraget — med undantag för de inkomster som de själva kan skapa genom sina föreställningar.

För att möjliggöra ett stöd åt den icke institutionsbundna teater-, dansoch musikverksamheten finns sedan mitten av 1970-talet det s.k. fria gruppstödet. Stödet fördelas av kulturrådet. En kraftig ökning av anslagen till de fria grupperna har skett under de senaste åren. Stödet har ökat från 5,1 milj.kr. budgetåret 1976/77 till 18,4 milj.kr. för innevarande budgetår. För budgetåret 1982 83 kommer kulturrådet att besluta om senare i vår. Som jag i skilda sammanhang givit uttryck för anser jag att bidragsgivningen till de fria grupperna särskilt bör inriktas mot grupper vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde, så att de kan få bättre ekonomiska villkor än nu för sin verksamhet. Detta har i de senaste årens budgetpropositioner angivits som en riktlinje för kulturrådets bidragsfördelning. Det statliga stödsystemet på teatersidan, som jag nu har berört, representerar den ram inom vilken Skånska Teaterns behov får bedömas. Systemet har enligt min uppfattning en teknisk utformning som gör det möjligt att på ett från kulturpolitiska utgångspunkter riktigt sätt fördela det statliga stödet. Riksdagen har ju inte heller ifrågasatt detta. De nuvarande formerna för stöd ger alltså i och för sig tillfredsställande möjligheter att stimulera nyskapande verksamhet inom teatern. Skånska Teatern hör till de fria teatergrupperna och har, tillsammans med Fria proteatern, fått det högsta belopp som kulturrådet beviljat till enskilda grupper under innevarande budgetår. Det statliga bidraget till Skånska Teatern uppgår innevarande budgetår till 700 000 kr. Jag delar den allmänna uppfattningen att Skånska Teatern har gjort en stor insats och också framgent har en viktig uppgift i det svenska teaterlivet. En ökad koncentration av bidragen till kvalitativt högtstående grupper, som jag har förordat, torde också kunna leda till ökade insatser för Skånska Teatern och motsvarande teatergrupper. Om riksdagen bifaller de förslag som regeringen har lagt fram i budgetpropositionen och musikpropositionen ökar givetvis möjligheterna att bidra till Skånska Teaterns verksamhet. Det är emellertid inte rimligt att räkna med att teatern skall kunna tillföras belopp av den storleksordning som teatern har aktualiserat i sin ansökan till statens kulturråd. Ett tillgodoseende av anspråk i storleksordningen 10 milj.kr. skulle givetvis ge helt oacceptabla konsekvenser när det gäller möjligheterna att ge stöd åt andra fria grupper. Det skulle också innebära att staten tog på sig ett praktiskt taget totalt finansieringsansvar för en ny teater, vilket skulle strida mot de riktlinjer som togs år 1974 för stödet på bl.a. detta område, nämligen att en viss balans skulle råda i förhållandet mellan insatserna från kommunerna och staten. Det skulle också strida mot de riktlinjer om nya statliga ekonomiska åtaganden som riksdagen på regeringens förslag godtagit. Det regionala stödet, som också är beroende av kommunal medverkan, kan inte på kort sikt bli aktuellt för Skånska Teatern. Ett inordnande i stödet är inte heller enligt teaterns egen uppfattning förenligt med teaterns målsättning. Vid det samtal jag haft med en ledande representant för teatern har jag uppmanat honom att snarast ta upp frågan om teaterns bidrag för budgetåret 1982/83 med företrädare för statens kulturråd, kommunen och landstingskommunen. Med de uttalanden som jag tidigare har gjort om inriktningen av bidragsgivningen och de ytterligare medel som regeringen har föreslagit skall tillföras de fria grupperna bör det vara möjligt för statens kulturråd att tillsammans med kommun och landsting medverka till en lösning av de ekonomiska problemen för Skånska Teatern.

Herr talman! Georg Andersson har frågat utbildningsministern om han ämnar vidta några åtgärder för att ge Skånska Teatern möjlighet att fortsätta sitt arbete samt om det kan förväntas nya former för stöd i syfte att bättre än hittills kunna stimulera nyskapande verksamhet inom teatern. Eftersom Georg Andersson är förhindrad att närvara i kammaren i dag, ber jag att få tacka statsrådet för svaret. Tråkigt nog får det konstateras att svaret är negativt för Skånska Teaterns vidkommande. Svaret innehåller en fullödig teknisk beskrivning av stödsystemet, och det är ju gott och väl. Men jag upplever det som en stor statiskhet i tänkandet när statsrådet säger att de nuvarande formerna för stöd ger tillfredsställande möjligheter att stimulera nyskapande verksamhet inom teatern. Låt mig säga att beskedet om Skånska Teaterns nedläggning den 3 maj i år kändes oerhört tragiskt, inte bara för oss skåningar utan för alla som värnar om svenskt kulturliv och inser vikten av förnyelse av svenskt teaterliv. Skånska Teatern har förmått etablera kontakt med stora grupper i vårt samhälle som annars inte har tagit del av något teaterutbud. Skådespelarna har regelbundet uppsökt de stora arbetsplatserna för att sprida intresse för sin del av teaterverksamheten. Teatern har också arbetat med ombud på arbetsplatserna. Dessa ombud har utgjort referensgrupp och varit med i ett tidigt skede av repetitionerna. När man lade ner sin verksamhet skedde det i en period av stor aktivitet och mitt i en spännande kreativ och uppskattad nyskaparperiod. Man hade god besöksfrekvens. Det kan snart konstateras att det är pengar — inte idéer och skaparkraft eller vilja till hårt arbete — som saknas. Tanken på att om räddningen inte finns för Skånska Teatern kastas ett fyrtiotal mycket kvalificerade teaterarbetare ut i arbetslöshet och dess publik blir en värdefull kontakt fattigare, den tanken plågar och känns mycket stötande. Vid Skånska Teatern har skapats en kollektiv teater som har väckt förundran och beundran. Man har i en mångfasetterad repertoar, som spänner över åtskilliga epoker och genrer, återgett teatern dess viktiga roll som spegling av samtiden och den nutida människans situation utan att förfalla till vare sig förenklingar, förgrovningar eller billig propaganda. Kritikernas omdöme om teaterns prestationer har varit mycket positivt. Teatern har genom sin öppenhet och sin konsekvent utåtriktade verksamhet väckt teaterintresse, vilket måste anses vara av stort värde för framtiden. Här skall också engagemanget för barn och ungdom vägas in. Amatörgruppen Harlekin, som har haft ett nära samarbete med Skånska Teatern, får tjäna som exempel på den utvecklingsmöjlighet som kan finnas i samverkan mellan teater och amatörer. Statsrådet konstaterar i svaret att Skånska Teatern även framgent har en viktig uppgift i det svenska teaterlivet men pekar inte ut någon möjlighet via medelstilldelning. Det verkar snarare som om statsrådet fritar sig från allt fortsatt ansvar. Är det så? Det är inte möjligt att ge Skånska Teatern tillräckligt ekonomiskt stöd inom nuvarande anslagsram. Om inte anslagen utökas blir resultatet enbart att andra fria grupper får lägga ned. Den nominella ökningen av fria gruppstödet på ca 2,5 milj.kr. är ju inte stort mer än inflationsskyddet. Statsrådet påstår i svaret att Skånska Teatern inte kan inordnas i det regionala stödet. Det skulle vara av värde att få det påståendet litet mer utvecklat. Vad vi vet nu är att Skånska Teatern är i akut kris. Enligt uppgift intog statsrådet en mycket positiv hållning inför den uppvaktning som Skånska Teatern gjorde nyligen. Av den hållningen kan jag inte finna något i svaret. Därför är en av mina frågor: Är statsrådet beredd att engagera sig för att finna någon omedelbar lösning? Det kan vara av värde att påtala att om inte socialdemokraterna i skatteutskottet hade engagerat sig för en nödlösning av frågan om kassettskatt var de borgerliga i kulturutskottet beredda att fälla regeringens förslag om ökade anslag till fria grupper. Nämnas bör även att det förslag som lades av socialdemokraterna om ökat anslag på 2,5 milj.kr. har avvisats i kulturutskottet. Om de borgerliga hade röstat för det socialdemokratiska förslaget hade de fria grupperna, bl.a. Skånska Teatern, fått ett välbehövligt ekonomiskt stöd. Således vill jag säga: Rulla inte över bollen till kulturrådet med oförändrat anslag! Bifall våra förslag i riksdagen, så finns det mer pengar till fria grupper och därmed också till Skånska Teatern!

Herr talman! Skånska Teaterns ekonomiska kris är inte något undantag. Den är i stället ett uttryck för den borgerliga regeringens brist på kulturpolitik. Vi vet att de s.k. fria grupperna genom åren har stått för en stor del av förnyelsen inom teater, dans och musik och har bidragit till att tillgodose inte bara eftersatta gruppers behov utan också en stor del av barnoch ungdomsteatern. De har också varit föregångare i vad gäller en spridning av teatern geografiskt. Pistolteaterns En kvinna, Tidningsteaterns Fram för lilla Märta och Skånska Teaterns helt unika föreställningar, såsom Maria från Borstahusen och nu senast Värnlunduppsättningen, är bara några exempel på bra föreställningar som har gjorts av de fria grupperna under de senaste åren. De fria gruppernas föreställningar har genomförts under ett oerhört hårt slit från de medverkandes sida — ett arbete som har underbetalats och som ännu underbetalas. Den kalkyl som Skånska Teatern redovisat kan förefalla absurd. Det är den emellertid inte, om man betänker vad teater i själva verket kostar och måste få kosta. Vad kalkylen i stället visar på är den absurda bidragsgivningen när det gäller de fria grupperna. Jan-Erik Wikström har ju tidigare berömt sig av att värna om dessa grupper. Det må vara sant — i förhållande till vad som gällde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Men samtidigt har det skett en urholkning av stödet. Om man gör en liten historisk tillbakablick, finner man att det är ett faktum att utbildningsministern krävde en översyn av stödet till grupperna. Den översynen gjordes av kulturrådet. Man hänvisade sedan till att kulturrådets förslag skulle remissbehandlas. När så kulturrådets förslag remissbehandlats och alla ställt sig positiva till förslaget, hamnade detsamma i papperskorgen. För att undvika kritik för den njugga anslagstilldelningen underströks i stället att en prioritering måste ske till förmån för grupper vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort konstnärligt och kulturpolitiskt värde. Jan-Erik Wikström återkommer i sitt interpellationssvar till detta. Jag anser att det behövs ett förtydligande. Vi från vpk intar den bestämda ståndpunkten att det är just bredden i stödet som på sikt skapar förutsättningar för en utveckling av den typ av konstnärliga och kulturpolitiska värden som utbildningsministern efterlyser. Man kan inte främja experimentell verksamhet, om man enbart satsar på de grupper som för tillfället har stora konstnärliga framgångar. Det innebär — i likhet med vad kulturrådet föreslog — att det krävs en total ökning, inte omprioriteringar. Vi tycker att man skall garantera de fria grupperna 55 96 av lönekostnaderna. Det är ett minimikrav för att garantera stabiliteten och möjliggöra utvecklingen av en bra teater. Därutöver anser vi att man inom teatern, liksom inom kulturlivet i övrigt, måste låta tusen blommor blomma för att därmed ge möjlighet till förnyelse och risktagande. För att återgå till just Skånska Teatern så är det — som Maja Bäckström tidigare framhållit — en skandal att gruppen tvingats avbryta sin verksamhet, inte bara kulturpolitiskt utan också med tanke på Landskrona kommun. Det är att notera att först berövar regeringen kommunen jobben genom sin ekonomiska politik. Nu berövas människorna också sin kultur. Utbildningsministern säger i sitt svar att Skånska Teatern gjort ovärderliga insatser, och det är helt korrekt. Men han har ingenting positivt att bidra med annat än en uppmaning till teatern att ta kontakt med statens kulturråd, kommunen och landstingskommunen. Jan-Erik Wikström uttrycker samtidigt förhoppningen att det här skall bli räddningen för Skånska Teatern. Jag frågar mig: Vad innebär detta konkret? Kommer mer pengar att tillföras de fria grupperna, eller innebär detta direktiv till kulturrådet att skära ner på stödet till andra grupper? Har inte Sverige råd att satsa både på Skånska Teaterns unika verksamhet och samtidigt på andra fria gruppers fortsatta existens? Det vore en tragik, herr talman, om så inte är möjligt. Kulturen är nödvändig, inte minst i kristider. Jag anser att kulturministern i handling måste visa var han står i valet mellan Motorsågsmassakern och en levande kultur. Jag vill till sist ställa ytterligare några frågor. Först återkommer jag till frågan: Vad menar utbildningsministern med sina slutord och sitt tal om hårdare prioritering? Menar utbildningsministern att det i samband med kulturrådets nuvarande anslagstilldelning förekommit anslagsgivning som inneburit att man inte satsat på god teater? Vilka teatrar skulle det i så fall vara? Eller menar utbildningsministern att det satsas för mycket på och spelas för mycket barnteater, som ju utgör en stor del av de fria gruppernas repertoar? Slutligen: På vilket sätt är utbildningsministern beredd att garantera Skånska Teaterns fortsatta existens genom snabba och konkreta åtgärder, och i så fall var?

Herr talman! Med anledning av Maja Bäckströms inlägg vill jag säga att Skånska Teatern inför det kommande budgetåret har lämnat in två ansökningar om statligt bidrag till statens kulturråd. En ansökan gäller 2,2 milj.kr., en gäller 10 milj.kr. Vid den uppvaktning som jag nämnde i mitt svar sade Peter Oskarsson att personalen vid teatern borde uppgå till 40 personer. I teaterns ansökan om 10 miljoner beräknas personalens antal till 71. Vid en beräkning av kostnaden för 40 resp. 71 personer, omräknat till grundbeloppsberäkningar som gäller för de regionala teatrarna, skulle den statliga kostnaden genom de två alternativen bli ca 2,6 resp. 4,6 milj.kr. Enligt uppgift har kulturrådet för budgetåret 1982/83 fått in ansökningar från 99 teatergrupper. I år har 48 teatergrupper fått statligt bidrag. Dessa 48 grupper har för 1982/83 sökt sammanlagt 40 milj.kr. Därutöver är det alltså ytterligare 51 grupper som har sökt om bidrag. Kulturrådet kommer att kunna fördela ca 11 milj.kr. till teatergrupper, exkl. de medel som kan förväntas tillkomma genom kassettskatten. Som har framgått av ett pressmeddelande under de senaste dagarna har statens kulturråd, självfallet efter kontakt med mig, haft förhandlingar med berörda parter. Kulturrådet, landstinget i Malmöhus län och Landskrona kommun är beredda att medverka till en lösning som ger Skånska Teatern arbetsro och möjlighet till utvecklande teaterarbete inom rimliga ramar under de närmaste åren. Man säger i kommunikén att 10 miljoner i statsbidrag kan man inte ta fram, men samhällsbidragen kan väsentligt ökas. Sedan fortsätter kommunikén: Det förutsätter dock att vi får reda på om Skånska Teatern vill ha en lösning på en förhandlingsbar nivå och att de konstnärliga krafter som nu gett gruppen dess ställning i svenskt teaterliv också under avtalsperioden finns kvar i det konstnärliga arbetet i Landskrona. Vidare bör i förhandlingsuppgörelsen finnas ett ansvarstagande från Skånska Teatern för en del av det regionala teaterutbudet i Skåne. Det här säger kulturrådets ordförande Anders Clason efter samtal med landstingsrådet Sylve Öfström och Landskronas kulturchef Margaretha Ahlin. Anders Clasons kommuniké slutar: ”Kulturrådet kommer att initiera förhandlingar så snart Skånska Teatern deklarerat att man vill fortsätta sitt arbete och är beredd att medverka till en lösning.” Under de senaste dagarna har det ryktats om att man från Skånska Teaterns sida också förhandlar med en annan kommun om att flytta dit. Jag förmodar att det bl.a. är detta som kulturrådet syftar på. Självfallet avser jag inte att införa något slags ministerstyre och lägga mig i de uppdrag som statens kulturråd har. Men kulturrådet har, som jag antydde i mitt svar, möjlighet att ge ökade bidrag, men det förutsätter också att Skånska Teatern är beredd att i en förhandlingsuppgörelse dels binda sig för den period det gäller, dels anpassa sina resurser till de medel som står till förfogande. Det har alltså inte observerats i pressen att det faktiskt föreligger två anslagsansökningar. Den ena har fått stor publicitet — det var väl avsikten. Den andra tycks vara den som man i realiteten startar förhandlingar om.
Herr talman! Jan-Erik Wikström hänvisar till att 99 grupper har sökt stöd. Av dem kan litet mer än hälften möjligen påräkna ett stöd. Grupperna har krävt 40 milj.kr., och kulturrådet har 11 miljoner att fördela, plus det lilla som kan komma från kassettskatten. Jag tycker att de här siffrorna visar på det absurda i situationen för de fria grupperna. De står för 30 70 av teaterutbudet i landet och får inte ens tiondelen av sina utgifter täckta genom det statliga bidraget. Sedan hänvisar Jan-Erik Wikström till att kulturrådet har möjlighet att ge ökade bidrag till Skånska Teatern. Det är naturligtvis bra om Skånska Teatern får överleva — det är vår förhoppning. Men Jan-Erik Wikström svarade inte på min fråga vad som kommer att ske med de fria teatergrupperna i övrigt.
Herr talman! Det som är mycket anmärkningsvärt är att de fria gruppernas insatser har fått ske mot bakgrund av ett starkt personligt engagemang. Om regeringen inte avser att öka anslagen framöver, vilket jag fortfarande inte har fått klart för mig, så undrar jag verkligen hur det skall gå. Man kan alltså inte för framtiden tänka sig att medlemmarna i en teater skall svara för betydande ekonomiska satsningar för att få lov att utföra sitt arbete. Jag skalli och för sig inte förlänga denna debatt, men jag skulle ändå till sist vilja ställa frågan: Tycker statsrådet att vi någonsin har behövt en sådan här teater mer än vi gör i dag? Jag kan i sanning instämma med Walter Dickson, när han säger så här: ”Vi får inte göra som vikingagubben Grimulf på Grimtuna . När hans pojkar kom hem med franska idéer från Sorbonne grenslade han sin hingst och sprängde ut över Vala Klitt till dödsriket i havsdjupets Odens sal. Kalla handen mot Svenska Teatern 1982 kommer att i framtidens historieperspektiv kunna skrivas ihop med denna barbariska ovetenhet i folksägnen om Grimulf. Detta får inte ske!” Det finns all anledning för utbildningsministern att gå hem till kammaren och verkligen tänka igenom om det inte finns någonting att göra utöver det som redan är tänkt att göras.
Herr talman! Jag behöver inte gå hem till kammaren — jag befinner mig i kammaren och har väl tänkt igenom den här frågan. Att enskilda författare och andra som vill bilda opinion i frågan inte känner till hur statens bidrag fördelas kan jag förstå. Men riksdagsledamöter bör hålla sig för goda för att uppmana mig att sätta mig över det system som en enig riksdag har fattat beslut om när det gäller själva anslagsfördelningen. Självfallet vet jag mer än jag kan säga här i dag om de förhandlingar som pågår och de belopp som kan komma att ställas till förfogande. Men jag får finna mig i att statens kulturråd får ta åt sig äran av att hitta en lösning i förhandlingarna med Skånska Teatern. Politik är inte bara att falla undan för tillfälliga opinionsyttringar. Det är också att respektera det system som vi har. Eva Hjelmström berörde i viss mån detta, när hon sade: Vad händer med de övriga fria grupperna? Det är väldigt lätt att rusa åstad, som jag såg att LO:s kulturombudsman hade gjort. Han sade: Låt oss nu ge alla pengar till Skånska Teatern! Den som har följt debatten de senaste dagarna har sett att företrädare för de andra fria grupperna påpekar att också de tycker sig utföra ett värdefullt arbete. Jag tror därför att det är önskvärt att man har ett organ som har överblick över anslagssituationen och anslagsmöjligheterna — och det har kulturrådet. Med de ökade resurserna tror jag att man skall kunna hjälpa Skånska Teatern, men det förutsätter också att Skånska Teatern själv är beredd att fullfölja dessa förhandlingar, stanna kvar i Landskrona, ta på sig ett större regionalt ansvar och fullgöra sina insatser under den period det nu gäller. Om det är riktigt, som ryktet säger, att teatern samtidigt överväger att till vissa delar flytta till en annan kommun måste det först klarläggas innan kulturrådet kan ta ställning. Sedan kan vi alla hoppas att vi i framtiden skall kunna ge avsevärt större bidrag. Jag vill dock påminna om att de fria grupperna har startat på eget initiativ. Det är ju deras styrka, och det finns all anledning att uttala sin respekt och sin tacksamhet för det. Men staten har aldrig åtagit sig något fullständigt finansieringsansvar. Vi har nu femdubblat anslagen till de fria grupperna under de år jag har varit utbildningsminister. Jag hoppas att vi skall kunna fortsätta med detta. Men riksdagen har aldrig bundit sig för att staten skall ta ett fullständigt ekonomiskt ansvar för de fria grupperna, på det sätt som vi gör för de statliga scenerna.
Herr talman! Jag vill bara poängtera — efter den lilla näsknäpp jag fick av statsrådet — att jag på intet sätt har negligerat vikten av att även de andra fria grupperna får existera. Jag sade också att man inte skulle kasta tillbaka bollen till kulturrådet utan att se till att de fria grupperna får ytterligare anslag. Jag vidhåller fortfarande min mycket bestämda mening att statsrådet med alla till buds stående medel bör förutsättningslöst medverka till att det ges möjlighet till prövning av olika lösningar för att man skall kunna skapa förutsättningar för en fortsatt verksamhet vid Skånska Teatern i Landskrona. Det är enligt min uppfattning fel att stelbent hänvisa till rådande bidragssystem. Om systemet behöver ändras för att vi skall kunna uppnå våra kulturpolitiska mål, så låt oss verka för det!
Herr talman! Staten har femdubblat stödet sedan den socialdemokratiska regeringens tid, säger Jan-Erik Wikström. Det är helt riktigt, men samtidigt är det uppenbart dels att vi har haft en inflation, dels att det faktiskt har skett en förnyelse inom det här området. Dessutom tillkommer det faktum att dessa grupper länge har arbetat under ekonomiska förhållanden som ligger långt under vad en vanlig lönarbetare skulle kräva. Kulturrådet föreslog ju därför ett höjt och annorlunda utformat anslagssystem, som skulle innebära att ytterligare ett antal miljoner tillfördes de fria grupperna, men jag tvingas tyvärr konstatera att detta har stoppats undan under hänvisning till den ekonomiska krisen. Samtidigt kommer det nu att flyta in pengar via kassettskatten. Jag skulle i det sammanhanget vilja uppmana också Maja Bäckström att stödja det förslag vi har lagt fram, som innebär att hela kassettskatten skall gå till kulturområdet. Vi anser detta vara nödvändigt i nuvarande läge.

Herr talman! Rolf Dahlberg har frågat mig om det i dag finns något skäl till att bilbranschen skall drabbas av den hårda begränsningen vad gäller avbetalningstiden vid köp av bilar och om jag är beredd att förlänga amorteringstiden. Rolf Dahlberg uppger att den nu gällande begränsningen av avbetalningstiden till 18 månader har slagit hårt mot bilhandeln och tvingat över bilköpare till andra och dyrare kreditformer. Denna bild är inte helt rättvisande. Nybilsförsäljningen har de senaste sex månaderna legat drygt 10 90 över siffrorna för motsvarande period för ett år sedan. Färsk statistik över hushållens planer på bilköp visar att ökningen kan komma att fortsätta. Räntesatsen vid avbetalningsaffärer blir, räknat som effektiv ränta, högre än vid flertalet andra kreditaffärer. Jag har dock erfarit att flera länsavdelningar inom Motorbranschens riksförbund tagit initiativ till att sänka räntesatserna. En lägre effektiv ränta kommer att påverka försäljningen positivt. Jag har vid ett flertal tillfällen understrukit att Sverige för att lösa sina balansproblem måste öka exporten och investeringarna samtidigt som utrymmet för inhemsk konsumtionsökning är mycket begränsat. Bl. a. som en följd av den i höstas vidtagna delvalveringen har de svenska biltillverkarnas konkurrenskraft förbättrats. Volvo och SAAB har ökat sina marknadsdelar it.ex. Förenta staterna. Detta är givetvis positivt för svensk ekonomi. Det är också en gammal erfarenhet att när den inhemska marknaden utvecklas relativt återhållsamt, får företagen anledning att intensifiera sina exportansträngningar. Jag är samtidigt medveten om att en hemmamarknad av någorlunda stor omfattning ofta är en förutsättning för framgångar på exportmarknaden. Den svenska bilmarknaden är också tämligen omfattande. Sverige hör till de länder som har den största biltätheten i världen. Med hänsyn till att försäljningen nu dessutom är ökande synes några generella lättnader ej påkallade. När min företrädare som ekonomiminister, Gösta Bohman, för drygt ett år sedan besvarade en liknande interpellation, förklarade han sig inte beredd att förorda en förlängning av avbetalningstiden. I svaret nämnde han att branschorganisationen avvisat förslag om att — på samma sätt som före 1980 — genom ett särskilt avtal medverka vid övervakningen av avbetalningshandeln. Träffades ett sådant avtal skulle kommerskollegiums kontroll koncentreras till mindre nogräknade företag utanför organisationen. En förlängning av avbetalningstiden vid köp av begagnade personbilar skulle då kunna komma i fråga. Jag är öppen för nya diskussioner med branschen i denna fråga. Jag vill i sammanhanget erinra om att avbetalningstiden för bilar aldrig varit längre än 24 månader under de år regleringen gällt. Mitt svar på Rolf Dahlbergs frågor blir således att det av hänsyn till bytesbalansen fortfarande finns skäl för en begränsning av avbetalningstiden vid köp av bilar och att det f. n. saknas förutsättningar för att jag skall kunna förorda en förlängning av gällande avbetalningstider.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomiministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är den debatt som har förts ganska länge om de korta avbetalningstiderna vid bilköp. Denna debatt har förvisso inte bara förekommit inom bilbranschen och bilorganisationernas olika organ utan även i dagspressen och man och man emellan ute i landet. Den fråga som man ställer sig är: Varför skall bilhandeln och bilköparen drabbas hårdare än de som säljer och köper andra kapitalvaror, såsom båtar, husvagnar, videooch stereoapparater? Köparna av dessa varor erhåller ofta två å tre gånger så lång avbetalningstid som bilköparens 18 månader. Ibland kan man inte undgå misstanken att det är en allmänt negativ inställning till bilismen som ligger bakom de här restriktionerna. Man skall då komma ihåg att bilen är vårt viktigaste kommunikationsmedel. De flesta använder bilen för att utföra nödvändiga och nyttiga transporter. Att man försvårar för människorna att genomföra ett bilköp är därför oförklarligt för mig. Bilismen sysselsätter 380 000 människor i vårt land. Över 10 96 av vår export utgörs av bilar och bildelar. Exporten förutsätter att vi har en stor och fungerande hemmamarknad, vilket ju också ekonomiministern har vidimerat i sitt svar. Detta talar för att man borde lätta på kreditrestriktionerna vid bilköp. Ekonomiministern säger att försäljningen av bilar nu ökar och att några generella lättnader därför inte är direkt påkallade f.n. Jag tycker att det är ett felaktigt sätt att se på frågan. Man måste nämligen se på hur finansieringen av bilköpet sker i dag. Många lånar naturligtvis i bank, eftersom det har blivit ganska lätt att få lån i våra banker. Andra måste dock gå till den grå kreditmarknaden och mot högre ränta låna upp pengar som behövs för köpet. Men ett allvarligare problem har kommit in i bilden, och det är att många känner sig tvingade att gå över till leasingsystemet, där det inte krävs någon kontantinsats över huvud taget. Man kan hämta bilen utan att lämna en krona. Däremot blir månadskostnaderna mycket höga, och resultatet i slutänden blir synnerligt dyrt för kunden. Resultatet av att man förkortat amorteringstiderna blir alltså att många övergår till sådana här icke önskvärda nya finansieringssätt. Ekonomiministern anger i sitt svar att begränsningen av amorteringstiderna skall ses mot bakgrunden av att utrymmet för inhemsk konsumtionsökning är begränsat och att vi bör förbättra bytesbalansen. Jag håller med om det, men har vi uppnått den önskade effekten? Det kan man fråga sig med tanke på att bilköparna söker sig till andra former för finansieringen av bilköpet Jag vill därför till ekonomiministern ställa en kompletterande fråga, som jag hoppas få svar på: Har vi uppnått vad vi avsåg med begränsningen av avbetalningstiderna? Min andra fråga lyder: Varför har man olika syn på finansieringen av kapitalvaror, beroende på vad det är för typ av vara? Vad är det för skillnad mellan att köpa en båt för 75 000 kr. och att köpa en bil för 75 000 kr., med hänsyn till de motiv för en begränsning av avbetalningstiderna vid bilköp som ekonomiministern har angivit i sitt svar?
Herr talman! Den fråga som Rolf Dahlberg och jag nu diskuterar var uppe till diskussion här i kammaren för något år sedan, något som framgick av mitt svar. Det är i stort sett samma argument som luftas i dag och då. Jag har haft samtal vid några tillfällen med bilbranschens företrädare, och jag har då mött ungefär samma frågeställning. Det är väl ändå klart att den utveckling vi på senare tid haft när det gäller bilhandeln har varit positiv. Jag tror att Rolf Dahlberg helt håller med mig om det. Han ifrågasätter dock om man inte bör ytterligare överväga om finansieringen sker på bästa möjliga sätt. Jag kan hålla med om att det finns åtskilligt att hålla efter när det gäller den svarta marknaden — bilhandel i buskarna, som det ibland brukar sägas. Jag tror att vi har ett gemensamt intresse av att få detta belyst och att försöka hålla tillbaka all sådan handel. Jag har ingen annan uppfattning på den punkten. Jag tycker att de frågor Rolf Dahlberg har ställt är besvarade i interpellationssvaret. Mot bakgrund av den försäljningsstatistik som jag redovisat kan det för dagen — även om man drar in finansieringsdelen — inte vara motiverat att göra någon lättnad. Jag vill ändå påminna Rolf Dahlberg om att det är under utredning hur man skall ha regleringen av bilhandeln och all annan kapitalvaruhandel. Den kreditpolitiska utredningen har ju uppgiften att undersöka möjligheterna att inlemma också bilkreditförordningen i den reguljära kreditpolitiska lagstiftningen. Så länge det arbetet pågår får vi väl avvakta. Jag har också i svaret sagt att om bilbranschen liksom tidigare är med på att frivilligt, dvs. på avtalsvägen, vara med och hjälpa till med kontrollen, så finns det möjligheter att återkomma till diskussioner i dessa frågor. Med det, herr talman, tror jag att jag har besvarat Rolf Dahlbergs frågor.
Herr talman! Den springande punkten i min frågeställning är: Vad är det som gör att man behandlar olika branscher olika? Den frågan har Rolf Wirtén inte svarat på. Varför skall bilbranschen drabbas av hårdare restriktioner än de branscher som säljer båtar eller husvagnar? I alla dessa fall rör det sig om stora köp — det är dyrbara kapitalvaror som skall finansieras. Jag kan fortfarande inte förstå varför man ensidigt har riktat sig till bilbranschen i det här avseendet. När det sedan gäller mer generellt hur mycket som statsmakterna skall gå in och reglera, så borde egentligen Rolf Wirtén och jag vara överens, med den liberala syn vi har på hur en marknad bör fungera och skall hanteras av det allmänna. Jag förmodar att både Rolf Wirtén och jag har den uppfattningen att staten skall i minsta möjliga mån lägga sig i hur marknaden finansierar sin handel. Eftersom man nu så ensidigt vänder sig till bilbranschen är detta, tycker jag, ett bekymmer. Jag kan mycket väl hålla med Rolf Wirtén om att jag hade samma uppfattning för ett år sedan, när min partiledare var ekonomiminister. Jag tyckte även då att det var fel att den här begränsningen fanns kvar just för bilköpen. Det är alltså ingen nypåkommen ändring i mitt sinnelag som kommit till stånd i samband med den här interpellationen. Jag skulle vara mycket tacksam om Rolf Wirtén kunde nämna något skäl till att just bilbranschen ensidigt skall drabbas.
Herr talman! På den fråga som Rolf Dahlberg reser vill jag svara: Det handlar delvis om en historisk bakgrund som är välbekant. Vi har haft en reglering på bilområdet sedan många år tillbaka. Det har sin förklaring i att bilköpen utgör en mycket väsentlig del av hushållens köp. Bilköpen svarar för en betydande andel av den totala konsumtionen, 4-5 96 av hushållens konsumtion. Därmed säger det sig självt att det finns speciella skäl att se på hur bilhandeln utvecklas. Därtill kommer naturligtvis de bytesbalansproblem som vi varit inne på förut. Sammantaget har man under ett stort antal år bedömt det vara nödvändigt med en reglering. Men jag har också sagt att det finns skäl att se på hela regleringsområdet, och det är därför en utredning håller på att arbeta med detta. I den delen har jag samma principiella grundinställning som Rolf Dahlberg har angivit.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt har frågat mig om jag avser att bevilja ansvarsfrihet för filminstitutets styrelse för verksamhetsåret 1980 81. Regeringen har nyligen beslutat att ansvarsfrihet skall beviljas.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det är alltid en dygd att vara kortfattad. Men jag tycker ändå att det är nonchalant och onödigt stöddigt av utbildningsministern att inte kosta på sig en motivering till det beslut som regeringen tydligen har fattat. När vi i fjol diskuterade frågan hade Jan-Erik Wikström åtminstone en motivering till att filminstitutets styrelse skulle beviljas ansvarsfrihet. Han påstod att styrelsen redan hade vidtagit åtgärder i syfte att sanera filminstitutets ekonomi. Vad de åtgärderna än kan ha gått ut på, så inte har de lett till det åsyftade resultatet. En analys av bokslutsresultatet för verksamhetsåret 1980/81 visar att filminstitutets finansiella ställning har försämrats med ytterligare ungefär 27 milj.kr. Ändå har statsbidraget ökat med 10,6 milj.kr. och biografavgifterna med 800 000 kr. — dvs. filminstitutet har utifrån tillförts nära 11,5 milj.kr. Jag måste fråga Jan-Erik Wikström: Finns det någonting som pekar på att det pågår en sanering av filminstitutets ekonomi? Jag skall ta ett exempel. I fjol sade Jan-Erik Wikström: ”Styrelsen har varit och är helt besluten att se till att intäkterna till G-fonden skall bli klart större än utgifterna ur den. Endast så kan balansen klaras.” G-fonden är den fond som tillsammans med I-fonden skall svara för den egna filmproduktionen. Hur gick det då? För verksamhetsåret 1980/81 var intäkterna 11,2 milj.kr. mindre än utgifterna. Så gick det med den beslutsamheten, Jan-Erik Wikström! Vidare sade utbildningsministern i ett interpellationssvar i fjol att det fanns goda förutsättningar för att upprätthålla en omfattande svensk filmproduktion. — De förutsättningarna existerar i varje fall inte inom Svenska filminstitutet. Av verksamhetsberättelsen framgår att den ekonomiska krisen framtvingat en kraftig neddragning av filmproduktionen. Institutets egen produktionsavdelning är nu nära nog avvecklad. Jag vill tillägga att den fråga som vi nu diskuterar — eller som jag i varje fall hoppas få diskutera med utbildningsministern — är av stor principiell betydelse, långt utöver det som gäller filminstitutet. Den borgerliga regeringen och inte minst utbildningsministern har i många andra sammanhang ägnat sig åt vad jag måste kalla politisk nepotism. Man har placerat partivänner i styrelser och på andra ledande befattningar, utan hänsyn till deras meriter och kvalifikationer. Just därför finns det särskilt stor anledning att noga granska styrelsernas förvaltning. Den som sitter i en styrelse skall ha klart för sig att det krävs mer än bara medlemskap i folkpartiet. Och utbildningsministern skall ha klart för sig att nöjet med att utöva ministerstyre och att hjälpa sina vänner är förenat med ett politiskt ansvar, när det — som i fallet filminstitutet — leder till en så uppenbar vanskötsel.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt klagar över att svaret är kort. Ja, det är ett kort svar på en kort fråga. Motivet till att regeringen har beviljat ansvarsfrihet är att filminstitutets revisorer och förvaltningsråd har tillstyrkt detta. Det finns i verksamhetsberättelsen ett uttalande från förvaltningsrådet där man säger: ”Filminstitutets ekonomiska situation har under året förbättrats och bör inom något år kunna vara i god balans. Det torde dock inte vara möjligt att upprätthålla nuvarande ambitionsnivåer utan betydande förstärkningar av intäktssidan. Beträffande själva bokslutets mera formella sida vill vi påpeka, att det invecklade fondsystemet gör en bedömning av institutets ekonomiska situation mycket svåröverblickbar. Detta system borde i framtiden starkt förenklas.” Jag kan i detta sammanhang konstatera dels att de åtgärder på filmområdet som nyligen har presenterats för riksdagen i en proposition innebär avsevärda resurstillskott för filmpolitiska ändamål, särskilt för filminstitutet, dels att det nya filmoch videoavtalet som återges i propositionen leder till en avsevärd förenkling av institutets ekonomiska redovisning. Kjell-Olof Feldt påstår att jag har ägnat mig åt politisk nepotism. Kjell-Olof Feldt vet att den direktör för filminstitutet som nyss har avgått utsågs av styrelsen under den tid då Harry Schein var ordförande. Den nye verkställande direktören har utsetts av den nya styrelsen. När det gällde ordförandeposten i filminstitutets styrelse tillfrågade jag först tre ledande socialdemokrater, som alla tackade nej. Därefter tillfrågade jag en ledamot av moderata samlingspartiet. Först därefter tillfrågade jag Bert Levin. Att man tolkar det som politisk nepotism kan bara vara ett utslag av illvilja, eller också av att man är omgiven av dåliga rådgivare.

Fru talman! Men regeringen gör väl en egen bedömning av styrelsens sätt att sköta sina uppgifter? Om ni bara hänvisar till revisorer och förvaltningsråd och inte själva tar någon ställning till vad som har ägt rum, blir regeringens handläggning av denna fråga helt meningslös. Utbildningsministern upprepar igen att den ändring av filminstitutets ledning som gjordes för några år sedan skulle ha tillkommit under allmän enighet i den dåvarande styrelsen. Han åberopar det faktum att Harry Schein var ordförande som något slags garanti för detta. Får jag då upplysa om att varken Harry Schein eller den andre socialdemokratiske ledamoten av styrelsen deltog i det beslutet. Dessutom protesterade man från olika håll, bl.a. från personalens sida, ganska högljutt mot den konstruktion med en halvtidsanställd styrelseordförande som, av alla uppgifter att döma, i hög grad drevs fram av utbildningsministern personligen. Denna lösning ledde i sin tur till att man måste tillsätta en direktör. Om det nya filmavtalet vill jag bara säga följande. Jag tycker att det är en orimlig konstruktion att videobranschen först skall åläggas en skatt och sedan få denna skatt återbetald för att leverera den till filminstitutet. Såvitt jag förstår har hanteringen av denna fråga lett till att filminstitutet i fortsättningen blir mer statsbidragsfinansierat än tidigare. Tanken var att filmbranschens ekonomiska ansvar skulle öka. Och det blir direkt olustigt, om utbildningsministern och hans minoritetsregering nu tänker utnyttja det faktum att det nya avtalet träder i kraft den 1 juli till att i styrelsen återinsätta de personer som har deltagit i vanskötseln av filminstitutets ekonomi. Var innebörden av utbildningsministerns svar att han nu tänker utse en ny styrelse och att han i denna styrelse ämnar bevilja fortsatt fögderi för dem som har deltagit i det tidigare?
Fru talman! Kjell-Olof Feldts inlägg blev ganska förvirrat. Vi kan väl återkomma till det nya filmavtalet när det står på ärendelistan för denna kammare. Det är praxis att regeringen beviljar ansvarsfrihet när förvaltningsrådet och revisorerna tillstyrker detta. Jag har inte varit med om det motsatta. Vi kan gärna vid något tillfälle föra en längre debatt om filminstitutets ekonomi. Det kanske blir anledning till det när vi talar om det nya filmavtalet. När det gäller den nya styrelsen tycker jag att det är onödigt med dessa insinuationer, som drabbar en partivän till mig, men också ett antal partivänner till Kjell-Olof Feldt. Låt dem få behålla sin integritet! De har inte möjlighet att försvara sig i denna kammare.
Fru talman! Jag noterar att utbildningsministern inte med ett ord berör filminstitutets ekonomi. Det var nämligen styrelsens tidigare avsikt att sanera institutets ekonomi som i fjol motiverade ansvarsfrihet. Jag kan bara konstatera att försämringen av institutets ekonomi fortsätter. Det är en ganska desorganiserad institution, med dålig likviditet och egentligen utan egna produktionsmöjligheter. I det läget vill utbildningsministern nu dölja sig bakom formalia, nämligen att andra har ansett att filminstitutets styrelse skall ha ansvarsfrihet. Jag trodde att regeringen och utbildningsministern själv ansåg att de hade ett eget ansvar att ta. På detta sätt flyttas bara ansvaret, som ändå i sista hand är politiskt, för vad som sker med filminstitutets styrelse till regeringen, som har en total brist på intresse av att ta ett grepp om den katastrofala utvecklingen i filminstitutet. Därför blir ett beslut ett politiskt ansvar för Jan-Erik Wikström, och nu tänker han tydligen utnyttja det lilla han har kvar av regeringsinnehavet till att permanenta sitt inflytande över institutet. Det är olustigt, fru talman.
Fru talman! Till politikens pappslöjd hör att man kan skilja på det som regeringen har att besluta om och det som den självständiga styrelsen för filminstitutet har att besluta om.
Fru talman! Det är trots allt regeringen som i sista hand avgör frågan om ansvarsfrihet, huruvida den organisation man har skapat som ledning för detta institut har fullgjort sin uppgift. Det ansvaret drar sig regeringen nu undan. Jag kan begripa det. Det har nämligen blivit ett så pass totalt misslyckande för den nya politik som Jan-Erik Wikström själv ville föra och de nya människor som han ville sätta i ledningen för institutet. Jag begriper alltså om han vill låta en slöja läggas över detta. Men räkningen, Jan-Erik Wikström, återstår att betala, och den kommer den svenska riksdagen och de svenska skattebetalarna att få lösa in. Det blir resultatet av denna del av den s.k. kulturpolitiken under liberal ledning.

Fru talman! Anita Gradin har frågat mig när arbetsgruppen om förhållandena i Turkiet beräknas slutföra sitt arbete och vilka slutsatser den svenska regeringen kommit till med anledning av gruppens arbete. Efter Europarådets parlamentariska församlings ställningstagande den 28 januari 1982 i Turkietfrågan har Sverige i samråd med fyra andra länder, Frankrike, Danmark, Nederländerna och Norge, övervägt vilka handlingsmöjligheter — däribland ett förfarande inför kommissionen — som erbjuds för att förbättra läget i fråga om de mänskliga rättigheterna i Turkiet. En gemensam arbetsgrupp med juridisk expertis från dessa länder samlades första gången den 4 februari och möttes senast i fredags förra veckan. Gruppen har till uppgift att ta fram underlag för regeringarnas bedömning av eventuella brott mot vissa artiklar i Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Detta juridisk-tekniska arbete är nu i det närmaste avslutat. Ett sista möte är planerat till den 24 juni i Oslo. Vi anser det viktigt att regeringarna nu skyndsamt tar ställning också på det politiska planet. Sverige har därför initierat ett konsultationsmöte i Stockholm nästa vecka mellan cheferna för de politiska avdelningarna på de fem ländernas utrikesdepartement.

Fru talman! Den svenska regeringen har från allra första början — och då som nästan enda nation — tagit mycket allvarligt på situationen i Turkiet. När vi diskuterar frågan utifrån Europarådets utgångspunkt handlar det om att bevara trovärdigheten hos Europarådet som en församling av länder med demokratiskt valda parlament. Det handlar också om att välja sådana politiska åtgärder som är de effektivaste när det gäller att utöva tryck på juntan i Ankara för att man skall återupprätta demokratin i Turkiet. Här har det funnits olika bedömningar om vilken väg man bör gå. Som har framgått av det svar jag har gett Anita Gradin deltar Sverige nu aktivt i förberedelserna för just en anmälan inför Europarådskommissionen för de mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Om det vore så att vi hade något principiellt emot att anmäla Turkiet inför kommissionen för de mänskliga rättigheterna, skulle vi självfallet inte delta i förberedelserna för just ett sådant agerande. Vad gäller bedömningen av situationen i Turkiet tror jag att Anita Gradin och jag har precis samma åsikt. De förhoppningar som har funnits om att steg skulle tas i riktning mot större respekt för de mänskliga rättigheterna har försvagats, allteftersom rapporterna om hur man behandlar oppositionen och de oliktänkande i Turkiet har influtit.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om min inställning till att Storbritannien med militära medel och krigshandlingar söker återta kontrollen över de omstridda Falklandsöarna. I ett frågesvar i riksdagen den 6 maj framhöll jag att Falklandskrisen inte bör lösas med våld, att förhandlingsansträngningarna borde fortsätta och att militära medel inte bör användas vid lösning av politiska konflikter. Detta är alltjämt den svenska regeringens åsikt. Den har bl.a. tagit sig uttryck i stöd för säkerhetsrådets resolution 502 och i ett gemensamt nordiskt uttalande till stöd för generalsekreterarens medlingsförsök.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det har nu gått två veckor sedan jag ställde den, och det är intressant att konstatera att Olof Palme fick svar inom två dagar på den fråga han ställde vid samma tidpunkt som jag ställde min. Detta kan ju noteras med en viss förvåning. Sakfrågan är emellertid mer högaktuell än någonsin. Konflikten mellan England och Argentina har trappats upp på ett sätt som få hade anat och kanske allra minst önskat. Vi vet inte om vi de närmaste dagarna kanske ställs inför en regelrätt invasion av Falklandsöarna. Ola Ullstens uttalande den 26 april måste bedömas såsom varande mycket olyckligt. Det utnyttjades ju också direkt i det engelska parlamentet som ett stöd för den engelska politiken. Den gången gällde det Sydgeorgien, och även om utrikesministern i sitt svar häri dag säger att han är emot våld, är det ofrånkomligt att utrikesministern den 26 april sade att Sverige inte hade någonting emot att Storbritannien återtog eget territorium. Gäller det uttalandet också nu, kanske inför en förestående invasion av Falklandsöarna? Har vi ”ingenting emot” att England går in med trupp och företar en regelrätt invasion av Falklandsöarna? Som jag framhöll i min ursprungliga fråga är det alldeles klart att utrikesministerns uttalande har skadat Sveriges rykte som neutral och alliansfri nation. Tredje världens stater har så gott som helt och hållet slutit upp bakom Argentina. De ser, oavsett vilken regim som f.n. finns i Argentina, den här konflikten i första hand som en nord-syd-motsättning, dvs. en konflikt mellan gamla kolonialmakter och yngre, mindre utvecklade länder. Tror utrikesministern att detta uttalande har främjat Sveriges möjligheter attt.ex. ställa upp med FN-observatörer på Falklandsöarna, något som sägs kunna bli aktuellt och i vilket sammanhang Sverige har en gammal tradition och skaffat sig stor respekt? Det är väl knappast troligt att Argentina skulle godkänna svenska officerare som FN-observatörer på Falklandsöarna efter det ställningstagande som detta uttalande har inneburit. En annan fråga som rör Sveriges ställning i detta sammanhang är pressuppgifter som förekommit mycket blygsamt i svensk press men desto mer i internationell press, att det finns svenska fartyg chartrade av Storbritannien i den här insatsen. Vad är det för faryg? Vilka rederier är det som ställt upp med fartygen? Vad fraktar de för last? Finns det svenska besättningar, osv.? Är det förenligt med alliansfrihet och neutralitet att svenska fartyg ställer upp och deltar i den här transporten? Det är ju ett krig mellan två stater, även om det inte finns någon formell krigsförklaring.
Fru talman! Jag är ledsen att inte också Oswald Söderqvist fick svar den 6 maj. Jag hade gärna sett att han fått det, men riksdagens arbetsregler hindrade mig från att svara honom tillsammans med Olof Palme. Därför ter sig debatten med honom i dag litet udda — det må jag gärna erkänna. Men det är varken mitt fel att jag inte kunde svara den 6 maj eller mitt fel att Oswald Söderqvist och andra så medvetet missuppfattat det självklara uttalande jag gjorde den 26 april. Jag sade då att vi inte hade någonting emot att England hade återtagit Sydgeorgien. Jag har inte heller sett att något annat lands regering har ansett sig ha någonting emot det, utom möjligen Argentinas. I dag anser jag att det är en skyldighet för båda parter i den här konflikten att samarbeta med FN för att nå en politisk lösning.
Fru talman! FN:s medlarroll har blivit mycket mer aktuell under dessa två veckor än vad den var när utrikesministern lämnade sitt frågesvar förra gången. Fortfarande kvarstår att utrikesministerns uttalande den 26 april har varit till skada. Det har inneburit ett ställningstagande eller i varje fall som helst uppfattats som ett ställningstagande. Annars skulle det inte ha kommit till uttryck hos den engelska premiärministern såsom det gjort. I de förhandlingar som pågått inom FN:s ram om medling om sådana saker har det sagts att det kan bli aktuellt med neutrala observatörer. Där skulle alltså Sverige ha kunnat spelat en roll. Min fråga kvarstår fortfarande: Tror utrikesministern inför det hypotetiska antagandet att Sverige skulle kunna ställa upp som medlare att Argentina är mer benäget att godta svenska officerare som medlare efter ett sådant uttalande som utrikesministern gjort? Detta är en mycket intressant fråga. Sedan kvarstår detta om svenska fartyg, som jag tycker också är en intressant fråga vilken har med Sveriges neutrala hållning och alliansfria politik att göra.
Fru talman! Jag tror att Oswald Söderqvist litet grand utmanar löjet när han menar att det skulle vara till skada för den svenska neutralitetspolitiken om Sveriges utrikesminister hävdar den självklara principen att varje land har rätt att försvara sitt eget territorium. Skulle jag ha sagt motsatsen hade det varit mycket anmärkningsvärt. Det är såvitt jag känner till inte aktuellt med någon svensk medverkan i Falklandskrisen. Skulle det bli det är vi självfallet beredda att göra vår insats. I övrigt företar vi oss över huvud taget ingenting i samband med denna konflikt som på något som helst sätt står i strid med de svenska neutralitetsprinciperna.
Fru talman! Nej, det är inte att utmana löjet, utan det här är en mycket allvarlig fråga. Den har väckt uppmärksamhet, framför allt i tredje världens stater. Som jag sade i mitt första anförande ställer tredje världens stater och staterna inom den alliansfria rörelsen upp bakom Argentina, trots att det där sitter en militärjunta, som man på andra grunder måste avsky och bekämpa. Man ser detta som en konflikt mellan de gamla kolonialmakterna och de yngre, mindre utvecklade länderna, som här tycker sig vara förfördelade och utsatta för den gamla vanliga kanonbåtsdiplomatin. Därför utmanar det inte löjet att dra fram detta, utan det är en mycket allvarlig fråga, och det var ett mycket olyckligt uttalande av utrikesministern. Sedan konstaterar jag att min fråga om de här svenska fartygen fortfarande är obesvarad.
Fru talman! Jag är ledsen att jag inte kan effektuera den beställning som Oswald Söderqvist vill ha utförd, nämligen en svensk uppslutning på Argentinas sida i den här konflikten. Jag tycker att Oswald Söderqvist, som är noga med neutraliteten, också skall avstå från att kräva att vi skall sluta upp på Argentinas sida. Vi har fördömt den argentinska invasionen — det gjorde också FN:s säkerhetsråd. Det är med utgångspunkt i den resolution som säkerhetsrådet då antog som man nu försöker hitta en lösning på konflikten. Men den står inte att finna i ett oreserverat stöd för Argentina av det slag som Oswald Söderqvist tydligen tänker sig.
Fru talman! Det vore bra om utrikesministern lyssnade på vad jag sade. Jag har aldrig sagt att Sverige oreserverat skall ställa upp bakom Argentina. Jag sade att staterna i tredje världen och staterna i den alliansfria rörelsen har ställt upp bakom Argentina och att de därför ser kritiskt på ett sådant uttalande av den svenske utrikesministern. Jag är emellertid överens med utrikesministern om att Sverige naturligtvis inte skall ta ställning vare sig för den ena eller för den andra parten och att det är självklart att man ställer sig bakom FN:s resolution om sådana saker. Detta förändrar emellertid inte sakförhållandet. Det har gått ut över världen att den svenske utrikesministern har sagt att den omständigheten att England har återtagit Sydgeorgien och står i begrepp att återta Falklandsöarna — kanske genom en stor invasion — ur Sveriges synpunkt inte är något att beklaga eller något att anklaga England för.
Fru talman! Det är nödvändigt, Oswald Söderqvist, att hävda ståndpunkter också emot den tredje världens samlade mening, om det är så att ståndpunkterna är riktiga ur svensk neutralitetssynpunkt. Det är det som har skett, och det kommer att fortsätta att ske.

Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat mig av vilken anledning uppgifter om arbetssökande som fått arbete skall lagras i ett centralt register hos arbetsmarknadsstyrelsen. En arbetssökande som vänder sig till arbetsförmedlingen skrivs regelmässigt in på en särskild blankett. När den arbetssökande inte längre är aktuell på förmedlingen arkiveras blanketten. Vid ett antal förmedlingskontor pågår i dag försök med ADB som hjälpmedel i förmedlingsarbetet. Vid alla dessa kontor sker inskrivning på vanligt sätt. Vid vissa kontor i Södermanlands län pågår emellertid vissa utvidgade försök med ADB. Vid dessa kontor planeras försök med att slopa den manuella inskrivningen. I stället skall den arbetssökande skrivas in direkt via en terminal. För att underlätta övergången till dessa försök sparas i dag vissa uppgifter om den arbetssökande i datorn, även sedan vederbörande inte längre är aktuell på förmedlingen. När försöken sedan kommer i gång behöver härigenom vid ett återbesök ny inskrivning via terminal inte ske. Uppgifterna i fråga, som också finns på inskrivningsblanketten, är personnummer, adress, telefon och yrke. Försöksverksamheten med ADB i förmedlingsarbetet sker med datainspektionens godkännande.

Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Anledningen till min fråga är just den skenbara ofarlighet som svarets beskrivning av verksamheten speglar. Man kvarhåller i datorn uppgifter om en icke aktuell person av två skäl: för det första därför att man inte vet vilket system man skall fortsätta med, för det andra därför att uppgifterna eventuellt skulle komma att behövas om personen kommer tillbaka. Mot det första skälet kan invändas att ingen tidsgräns finns utsatt för hur länge man skall behålla uppgifterna, utan frågan lämnas öppen tills AMS har bestämt sig för hur man skall gå vidare. Det andra skälet tycker jag speglar en myndighetsuppfattning som är ganska oroande i ett alltmer datoriserat samhälle. Det är en sak att finnas på ett papper i ett arkiv i källaren på ett arbetsförmedlingskontor, en helt annan att finnas i ett centralt dataregister. Det kan synas ofarligt när till synes neutrala uppgifter som namn, personnummer och adress registreras. Men tillsammans med andra uppgifter kan det faktum, att personen i fråga förekommit som arbetssökande, i vissa sammanhang ha negativa konsekvenser — inte minst på mindre orter där man inte har storstadens anonymitet. Till detta kommer att de sökande tydligen inte regelmässigt upplyses om att de kommer att hamna i ett centralt register, eftersom flera arbetsförmedlare själva inte vet om detta. Jag tycker alltså att det är betänkligt dels att man inte har satt någon tidsgräns för arkiveringen, dels att det brister i informationen till de sökande.
Fru talman! Låt mig först säga att jag delar Ylva Annerstedts omsorg om den enskilde individens integritet i datasamhället. Den enskilde bör få veta vilka uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i olika arkiv. Informationen måste naturligtvis också tryggas i det avseendet. Vi har skapat datainspektionen i syfte att övervaka den enskildes integritet i sådana här frågor, och jag har fullt förtroende för dess arbete. Datainspektionen följer som sagt försöken för varje dag och för varje ändring som kan tänkas bli aktuell i uppläggningen av försöken. De uppgifter som lagras i det ena alternativet av ADB-användning i förmedlingsarbetet är alltså desamma som nu finns arkiverade på blanketter: personnummer, adress och yrke. Samma regler kommer att gälla för arkivering i datorminne som på blankett, nämligen tre år. Sedan försvinner uppgiften. Det har visat sig vara av stort praktiskt värde att inte behöva göra om registreringen för varje gång någon återvänder till förmedlingen och det sker ganska ofta. Till slut vill jag säga att detta inte är några uppgifter som står till förfogande för vem som helst. Det är bara förmedlaren på det lokala förmedlingskontoret som har tillgång till uppgifterna. Det är också en omständighet som jag tror är ägnad att öka den enskildes integritet i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag är glad att arbetsmarknadsministern gjorde den deklarationen att han delar min omsorg om den enskildes integritet. Jag vill gärna göra klart att jag inte på något sätt är emot att man använder datateknik för att göra arbetet på förmedlingarna smidigare. Men jag tycker att den här tekniken är alltför känslig för att myndigheterna, oavsett vilka, skall ha rätt att lagra uppgifter om oss medborgare endast av det skälet att uppgifterna eventuellt skulle komma att behövas någon gång. En bidragande orsak till min oro är att man inom AMS också diskuterar möjligheten att i framtiden föra s.k. daganteckningar på data. Då är vi verkligen inne på känsliga områden — oerhört känsliga områden. En arbetsförmedlares daganteckningar innehåller nämligen en lång rad uppgifter om den sökandes fysiska och psykiska status vid besöken, hur många arbetsgivare den sökande haft, eventuellt drogberoende etc. Det finns, menar jag, all anledning att vara uppmärksam i fortsättningen, och det är därför jag har valt att rikta uppmärksamheten på den här frågan. Arbetsmarknadsministern sade också att tidsgränsen för arkivering i dag är tre år, och det är allmänt bekant. Men i det här fallet finns det alltså ingen gräns satt för hur länge arkiveringen i det centrala registret skall ligga kvar, och jag tycker att det är en brist som snarast bör avhjälpas.

Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag anser att staten, intill dess annat blivit avtalat, har ansvar för infriandet av de åtaganden som varit förbundna med mottagandet av de till Serafimerlasarettet knutna fonderna samt på vad sätt regeringen i så fall avser att agera för att tillse att ändamålsbestämmelserna snarast kan uppfyllas. Gunnar Biörck har själv den 30 maj 1980 överlämnat betänkandet Sista Serafenutredningen, andra delen, vilket behandlar nämnda fonder. På föredragning av statsrådet Wikström har regeringen den 10 juni 1980 föreskrivit att betänkandet skall överlämnas till kammarkollegiet för handläggning såvitt avser dessa fonder. Regeringen har vidare på min företrädares föredragning den 30 april 1981 godkänt en uppgörelse om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset m.m. I enlighet med uppgörelsen har Stockholms läns landstingskommun övertagit sjukhuset den 1 januari 1982. Förvaltningen av bl.a. Serafimerlasarettets donationsfonder övertas enligt uppgörelsen av landstingskommunen i den mån fonderna har tillkommit för att främja den sjukvårdande verksamheten eller patienternas eller personalens intressen samt under förutsättning att erforderlig permutation medges. Förvaltningen av de fonder som skall främja forskningen eller annat vetenskapligt ändamål övertas av Karolinska institutet. Kammarkollegiet har meddelat föreskrifter om vilka fonder som skall förvaltas av landstingskommunen fr.o.m. den 1 januari 1982 intill dess kammarkollegiets slutliga beslut föreligger. Det åligger Stockholms läns landstingskommun att, när det gäller de fonder som landstingskommunen förvaltar, tillgodose donators vilja i överensstämmelse med de permutationsbeslut som det ankommer på kammarkollegiet att träffa. Jag ser ingen anledning att nu föreslå regeringen att fatta något beslut utöver dem jag har redogjort för.

Fru talman! Tillåt mig att framföra ett tack till statsrådet Ahrland för hennes svar. Det brukar tillkomma den frågande att avge ett betyg på huruvida svaret är tillfredsställande eller otillfredsställande, och den här gången kan jag inte säga att jag är särskilt nöjd med svaret. Själv avgav jag, som statsrådet sade, en fullständig utredning om de här fonderna för två år sedan. Vad gäller frisängsfonderna skrev jag för mer än två år sedan ett brev till statsrådet Wikström, där jag påpekade att det förelåg ett akut behov av övergångsbestämmelser. Allt detta har man skjutsat över till det arma kammarkollegiet på Riddarholmen, och där ligger det väl i förvar. Jag har tidigare uttryckt min uppskattning av att sjukvårdsministern är jurist, men det är givetvis viktigt att veta om man försvarar en bra eller en mindre bra sak. Och jag är rädd att statsrådets spontanitet något har förkvävts av den inom departementet rådande formalismen. Hur som helst föreligger här den situationen att Serafimerlasarettet, som tidigare var ett statligt sjukhus, en gång i tiden har iklätt sig förpliktelser genom mottagande av de här donationerna, och man får väl anse att dessa förpliktelser åvilar staten intill dess annorlunda är beslutat. Jag tycker att det här verkar som ett nytt exempel på det som vi har haft tillfälle att diskutera tidigare under våren, nämligen hur staten gör sig av med sitt tidigare ansvar utan att ha någon säkerhet för att mottagaren verkligen tar hand om uppgifterna. Det blir följaktligen en mycket dålig stafettväxling. Jag kan inte se att den omständigheten att landstinget förvaltar medlen skulle kunna utgöra något hinder för staten att på lämpligt sätt åtminstone honorera de förpliktelser beträffande frisängar som finns genom det ursprungliga mottagandet av donationerna. Jag har fått besked från sjukhusdirektören i nordvästra förvaltningsdistriktet att någon utdelning från fonderna inte kan ske förrän permutationsbeslut föreligger. Det kan jag förstå. Men när det gäller frisängsfonderna säger han att förvaltningen inte kommer att vidta någon åtgärd, än mindre göra några medgivanden om frisängar. Eftersom dessa frisängar bl.a. gäller katoliker — både svenska och utländska-— tycker jag att vi har anledning att begrunda saken ytterligare, och — om fru talmannen medger det — vill jag fråga statsrådet om hon tycker att staten har skött de här förpliktelserna väl.

Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö replierar ofta på min akademiska examen. Låt mig fortsätta den debatten med att för Gunnar Biörck förklara att jurister faktiskt måste lära sig att försvara både goda och dåliga saker. Därmed har jag inte sagt om det här är en god eller dålig sak. Jag förstår inte riktigt hur Gunnar Biörck menar att jag eller regeringen skulle kunna handla i det här läget. Det har ingåtts ett avtal mellan staten och Stockholms läns landstingskommun. Detta avtal gillar inte Gunnar Biörck, men vi måste acceptera läget — avtalet är ingånget. I den uppgörelsen har frågan om ansvaret för donationsfonderna avgjorts. Uppgörelsen godkändes dessutom, som jag tidigare sade, av statsrådet Elisabet Holm, och det gjorde hon sedan ärendet varit uppe i riksdagen. Jag har faktiskt undersökt om Gunnar Biörck tog upp frågan om förvaltningen av donationerna när frågan var föremål för riksdagsbehandling, och jag har inte kunnat finna att så var fallet, vilket kanske är beklagligt. Pengarna håller icke på att förskingras. Det är riktigt att beslutet ligger hos kammarkollegiet. Det här är — det vet Gunnar Biörck — ganska invecklade historier. Jag tycker vi får ge kammarkollegiet någon tid att reda ut saken för framtiden. Den måste redas ut — det är vi ense om.
Fru talman! Det här gäller dels donationsfonder, ur vilka det skall delas ut pengar, dels förpliktelser att hålla frisängar. Jag har inte speciellt tagit upp frågan om penningutdelningen, men jag anser mig skyldig att ta upp frågan om tillhandahållande av den naturaförmån som frisängarna utgör. Den förmånen svarar för mycket mer än det bokförda värdet av tillgångarna därbakom. Statsrådet Ahrland frågar mig hur jag tänker mig att man skulle bära sig åt.

Fru talman! En uppgift till Gunnar Biörck i Värmdö. Jag har icke rätt att tala vare sig varligt eller argt med kammarkollegiet. Det är en självständig myndighet. Jag tror att jag skall vara försiktig med det. Jag kanske — nästan utanför protokollet — skall berätta för Gunnar Biörck att jag helt privat någon gång har uttryckt en önskan till landstingspolitikerna här i länet att de verkligen skall titta noga på frisängsplatserna, eftersom jag tycker att det är en fin och trevlig gammal tradition. Men det är Karin Ahrland som har gjort det.

Fru talman! Stina Andersson har frågat mig om jag anser att det är viktigt att kvinnor ges rätt till bedövning vid s.k. skrapning på sjukhus. Svaret är: Ja, det tycker jag. Skrapning av livmodern används vid blödningsrubbningar för att utesluta eller fastställa olika sjukdomar såsom cancer och hormonella förändringar. Den är ett vanligt ingrepp som kan utföras under narkos, med lokalbedövning eller — såsom vid den nu så omdebatterade sugskrapningsmetoden— utan någon bedövning alls. Det är alltså olika metoder med olika teknik och instrument. Jag vill betona att samtliga förfaringssätt är medicinskt vedertagna i Sverige och helt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En operation under narkos eller med lokalbedövning föranleder som regel längre väntetid och vårdtid. Flera läkarbesök och provtagningar krävs i allmänhet före en operation under narkos. En sådan operation kan i sig innebära vissa risker för patienten. Sugskrapning utan bedövning har enligt en studie som har gjorts vid Alingsås lasarett uppfattats som mycket smärtsam av 20 96 av de tillfrågade kvinnorna. 70 90 av kvinnorna kände lätt till måttlig smärta och 10 96 kände ingen smärta alls. 80 2 av kvinnorna ansåg att fördelarna med metoden övervägde och skulle ha valt samma metod igen. Ett ingrepp med denna metod har den fördelen att det kan göras polikliniskt vid det första besöket. Det är fullkomligt självklart att kvinnan inför en skrapning skall få tillräcklig information om de olika metoderna och som huvudregel själv välja om hon önskar ta bedövning eller inte. Jag vill understryka att samråd mellan läkare och patient inför en behandling är ett bra uttryck för hur dagens hälsooch sjukvård skall fungera. Hälsooch sjukvårdspersonalen är enligt bestämmelser i lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl. skyldig att så långt det är möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten och att se till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmöjligheter som står till buds, i den mån detta inte kan antas motverka ändamålet med vården. Personalen skall ständigt visa patienten omtanke och respekt. Jag vill erinra om att en utebliven information är en brist i vården och kan föranleda disciplinära åtgärder. De här principerna är centrala och väsentliga i dagens och framtidens hälsooch sjukvård. Bestämmelser med precis samma innebörd har därför också tagits in i den nya hälsooch sjukvårdslag som riksdagen skall ta ställning till i början av juni i år.

Fru talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Jag skall inte dra upp några enskilda fall där patienter blivit utsatta för den här behandlingen utan bedövning. Men jag vill hänvisa till de protester från ungefär 31 000 personer — eller om det nu var 33 000, som det stod i en kvällstidning i går — som även sjukvårdsministern har fått ta del av. Det är rätt många som har hört av sig. Man kan väl närmast säga att det är en kvinnostorm. I dessa fall synes samspelet mellan läkare och patient inte ha fungerat. Sedan kan man ju fråga sig hur många kvinnor därutöver som inte protesterat genom ifrågavarande tidning. Den här frågan har det skrivits mycket om den senaste tiden. Jag tror det är nödvändigt med ett klart besked från sjukvårdsministerns sida, att ingrepp utan bedövning när det gäller skrapning, vilken metod man än använder, inte skall få förekomma. Nu fick jag svaret här — litet annorlunda än det skriftliga svaret, där sjukvårdsministern sade i första meningen att kvinnor skall ges rätt till bedövning vid s.k. skrapning på sjukhus. Sjukvårdsministern hänvisar i svaret till de olika metoder som förekommer och till den kommande hälsooch sjukvårdslagen, som riksdagen — hoppas jagkommer att besluta om inom kort. I denna sjukvårdslag sätts patienten i centrum, och patientens ställning stärks högst väsentligt. Det är bra. Men om det inte skulle räcka med denna lag, fru Ahrland, vad gör man då? Visserligen kan man hänvisa till förtroendenämnden, som gör ett gott arbete, till ansvarsnämnden eller till socialstyrelsen, men då är ju skadan redan skedd. Kvinnan har redan genomgått denna chock, alltså skrapning utan bedövning. Jag vill nog påstå att det är ett lidande och en chock hon utsätts för. Alla kvinnor kanske inte känner samma smärta. Här hänvisar fru Ahrland till en utredning vid Alingsås lasarett. Av denna framgår trots allt att 20 96 uppfattar ingreppet som mycket smärtsamt, och 70 96 av kvinnorna kände lätt till måttlig smärta. Ett förtroendefullt samarbete och samtal mellan läkare och patient är nödvändigt. Men man kan kanske inte alltid begära att en läkare skall känna hur kvinnan reagerar i olika situationer. Sjukvårdsministern talar om — jag refererar till en kvällstidning — att smärta är svår att mäta. Det kan jag i viss mån hålla med om. Men smärta är ju smärta, fru Ahrland. Jag kan deklararera att fru Ahrland och jag nog är helt olika i det avseendet. Själv skulle jag inte ens våga gå till en tandläkare om jag inte fick bedövning, och jag skulle inte heller kunna tänka mig att genomgå en skrapning utan bedövning. Socialstyrelsens chef Barbro Westerholm uttalade i en tidning i går att skrapning inte skall behöva göra ont. Kan jag få sådana garantier från sjukvårdsministern att ingen kvinna som skall genomgå ett sådant ingrepp i fortsättningen skall behöva ängslas och vara orolig för smärtor i samband med skrapning?

Fru talman! Jag är helt ense med Stina Andersson om att ingen kvinna skall behöva känna smärta vid en skrapning. Det är över huvud taget inte nödvändigt — hon kan undvika det om hon får bedövning vid den gamla typen av skrapning, och hon kan i de allra flesta fall undvika det även med sugskrapningsmetoden. Men jag tror att det är nödvändigt att jag försöker vara pedagog och förklara att det är två olika metoder. Den gamla typen av skrapning kräver absolut alltid bedövning eller sövning. Den typ som nu har föranlett debatten sker på ett helt annat sätt. Man använder ett smalt, rörformat instrument, förbundet med en plastcylinder, som är kopplad till en pump. Den är så smal att man inte behöver vidga den inre modermunnen när man för in den i livmoderhålan. Det är alltså vidgningen som är smärtsam för kvinnan, och när det görs en vidgning måste man bedöva. Det viktiga, Stina Andersson, är att kvinnor kan välja — den rätten har de. Det är det absolut viktigaste. Stina Andersson vill inte gå till tandläkare utan bedövning; jag vill nästan inte ha bedövning. Vi får icke låta den här debatten bli sådan att den skrämmer kvinnor för att genomgå skrapning över huvud taget. Vi måste komma ihåg att skrapningen i sig är till för att rädda dem från andra sjukdomar. Det, tycker jag, är viktigt att vi kan göra.
Fru talman! Jag vill tacka sjukvårdsministern för det tillägg som jag fick i detta sammanhang. Jag uppfattar det så att sjukvårdsministern är positiv till att någon smärta inte skall få förekomma i samband med skrapning. I det fallet är vi överens. Anledningen till att jag väckte den här frågan var just att jag ville få klarhet härvidlag. Jag och många med mig fick en chock när vi läste om det här förfarandet i tidningarna. Jag utgår ifrån, med hänsyn till det positiva svar som fru Ahrland trots allt gav här i dag, att det här skall bli en fingervisning för bl.a. läkarna som gör dessa ingrepp på våra sjukhus.
Fru talman! Jag tycker det är bra att Stina Andersson har väckt frågan. Och jag tycker det är bra att den här debatten har kommit i gång, därför att innan den var i gång visste vi faktiskt inte att den här typen av vacutage skedde utan att man informerade kvinnorna före ingreppet. Nu har det kommit i dagen. Debatten bör ha lärt läkarna att så här får det inte gå till.

Fru talman! Ivar Franzén har ställt en fråga till kommunministern om rätt för kommun att till föräldrar utbetala ersättning för vård av eget barn. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan i sin helhet lyder: Anser regeringen att utbetalning av kostnadsersättning enligt föreliggande riktlinjer ligger inom den kommunala kompetensen och att ersättningen bör vara skattefri i likhet med motsvarande kostnadstäckning inom den kommunala barnomsorgen? Robertsfors kommun beslutade år 1980 att införa en kommunal vårdnadsersättning. Efter överklagande upphävde länsstyrelsen beslutet med motivering att en sådan ersättning förutsatte en uttrycklig författningsbestämmelse, och någon sådan bestämmelse finns inte. Regeringsrätten fastställde länsstyrelsens beslut. Frågan har sedan efter motion varit föremål för behandling i riksdagen. I motionen föreslogs lagändringar som skulle möjliggöra kommunala vårdnadsersättningar. Konstitutionsutskottet anförde i sitt betänkande 1981/82:6 att det inte vara berett att förorda sådana lagändringar. Utskottet var enigt i frågan. Trefamiljssystemet är en del av samhällets barnomsorg. Det har stora likheter med den kommunala familjedagshemsverksamheten, och statsbidrag utgår enligt samma grunder. Systemet innebär att det för två eller tre familjer med tillsammans tre eller fyra barn anställs en barnsköterska eller barnskötare som svarar för tillsynen av familjernas barn i någon av dessa familjers bostad. För att statsbidrag skall utgå fordras att kommunen är ansvarig för verksamheten och att det finns ett anställningsförhållande mellan kommunen och den barnsköterska som i denna form fungerar som dagbarnvårdare. När det gäller den direkta frågan, om en kommunal kostnadsersättning för föräldrar som vårdar små barn ligger inom den kommunala kompetensen, vill jag mot den bakgrund som jag tidigare skisserade anföra följande: Frågan har i denna form inte prövats av regeringsrätten. En av de huvudprinciper som slagits fast och utformats i rättspraxis är emellertid att en kommun måste ha stöd i lag för att utge ekonomisk ersättning till kommuninvånare.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag vet att socialministern har arbetat mycket hårt för utökad statlig vårdnadsersättning. Vi är alltså helt överens om att detta är en mycket angelägen fråga, som måste ha högsta prioritet. Det är mycket beklagligt att det inte hittills har gått att skapa majoritet i kammaren för en vidare utbyggnad av vårdnadsersättningen. Genom det beslut som riksdagen fattade hösten 1981 kommer det fr.o.m. den 1 januari 1983 att finnas ökade möjligheter till förenklingar och lokal anpassning av den kommunala barnomsorgen. De olika formerna av kommunal barnomsorg jämställs också bidragsmässigt, och detta kommer säkerligen att främja ett bättre resursutnyttjande. Tyvärr begränsas åtgärderna helt till den kommunala barnomsorgen. För att öka likställigheten och valfriheten vid val av barnomsorg är det mycket angeläget att man i någon inån utjämnar samhällets insatser för all god barnomsorg. Vårdnadsersättningen är en väsentlig åtgärd för detta. Enär det inte finns politisk majoritet härför, förutsätter jag att vi är helt överens om att alla andra tänkbara lösningar som kan öka likställigheten bör prövas. Socialministern säger i sitt svar att kommunerna i princip bör ha stöd i lag för att utge bidrag. Det finns en urgammal och grundläggande princip i det kommunala handlandet gentemot kommuninnevånarna, och det är likställighetsprincipen. Den innebär att taxor, bidrag, stöd och ersättningar bör utformas så, att kommuninnevånare i en ungefär lika situation skall erhålla lika stöd eller kostnad. Det kommunala stödet till barnomsorgen fyller inte rimliga krav på likställighet mellan olika småbarnsföräldrar. Den kostnadsersättning som jag skisserat i min enkla fråga kan vara ett steg mot ökad likställighet i kommunens stöd till barnomsorgen. De föräldrar som utnyttjar den kommunala barnomsorgen har denna kostnadsersättning i dag, och den utgår skattefritt. Denna typ av likställighetsresonemang väger mycket tungt när det gäller fastställande av t.ex. bostadsstöd och VA-taxor. Jag vill därför fråga om socialministern delar min uppfattning att den också borde väga tungt vid bedömningen av tillåtligheten av stöd inom barnomsorgen.
Fru talman! När det gäller omvårdnaden om barnen skall vi självfallet så långt det någonsin är möjligt ge dessa likvärdiga villkor. Som Ivar Franzén sade har också det förslag som riksdagen har antagit när det gäller reglerna för samhällets barnomsorg inneburit att man beträtt en väg som ger större likställighet mellan olika tillsynsformer som samhället erbjuder. Därför är vi helt överens om att vi skall åstadkomma så jämlika villkor som det någonsin är möjligt. När det gäller den fråga som Ivar Franzén har ställt, huruvida kostnadsersättning skulle kunna utgå i enlighet med de lagar som vi nu har, vill jag säga, att vi måste göra en åtskillnad mellan dem som skall tolka lagarna och dem som stiftar lagarna. Det är riksdagen som stiftar lag. Vi har en lag om kommunal kompetens. Frågan huruvida kostnadsersättning är förenlig med kommunal kompetens har icke prövats. Däremot har man prövat den kommunala vårdnadsersättningen och funnit att det inte finns något lagrum där sådan medges. Jag tror, Ivar Franzén, att vi skall arbeta för likställighet, och det gör vi på bästa sätt bl.a. genom att kämpa vidare för en utbyggnad av vårdnadsersättningen.
Fru talman! Jag tackar socialministern för det kompletterande svaret. Självfallet är det primära målet att arbeta för en utbyggnad av den statliga vårdnadsersättningen. Men det överensstämmer också med en primär målsättning att öka valfriheten inom barnomsorgen att vidga föräldrarnas möjlighet att välja den barnomsorg som de själva bedömer vara bäst för sina barn. Det är också vårdnadsersättningens primära uppgift. Den kostnadsersättning som vi diskuterar här i dag avser inte att ersätta vårdnadsersättningen, utan skall enbart vara ett sätt att i avvaktan på denna aktivt verka för ökad valfrihet. Jag har i min fråga angivit en utgift i storleksordningen 600 milj.kr., om det utbetalas en kostnadsersättning om 5 000 kr. under andra och tredje levnadsåren till alla barn som inte utnyttjar kommunal barnomsorg. Det motsvarar ca 5 70 av samhällets totala resurser till barnomsorgen. Dessa 5 Yo kommer att betyda mycket för våra möjligheter att komma närmare målet större frihet vid val av barnomsorg. Att samhället på detta sätt svarar för vissa grundkostnader tror jag kan ses som en första mindre åtgärd för att öka likställigheten när det gäller olika former av barnomsorg. Åtgärder i denna riktning ökar valfriheten och minskar sannolikt något efterfrågan på de för samhället mycket dyrare omsorgsformerna familjedaghem och daghem. Den totala samhällskostnaden torde på sikt snarare minska än öka. Är det inte angeläget att i en situation med knappa resurser ganska fritt pröva olika vägar att nå angelägna mål? Är det inte angeläget att speciellt pröva handlingslinjer som i förhållande till resurskraven kan förväntas ge stor effekt?
Fru talman! Jag har alltid i mitt sociala arbete, liksom också i andra sammanhang, mycket starkt pläderat för att det skall finnas valmöjligheter för barnfamiljerna och för att man inte skall diktera för människorna hur de bäst skall dra försorg om sina barn. Vi måste gå vidare på den här vägen och försöka bygga upp ett stöd — i form av en utbyggd vårdnadsersättning — för dem som helt eller delvis vill vara hemma hos sina barn. Detta har också tagits upp i regeringsdeklarationen, men ekonomin har hittills lagt hinder i vägen för att sträcka sig längre än till de tre månader som nu gäller. Dessutom måste vi, i enlighet med de riktlinjer som fastlagts, bygga ut barnomsorgen till fromma för alla barn oavsett om det rör sig om hemmaföräldrar eller yrkesarbetande föräldrar. Det är alltså på den vägen vi skall gå vidare. Beträffande den av Ivar Franzén skisserade vårdnadsersättningen vill jag hänvisa till att man, innan man pläderar för en lösning av det här slaget, måste vara säker på att den är förenlig med vår lagstiftning. Är den det, finns det möjligheter. Denna fråga är emellertid icke prövad. Här är, enligt min mening, en annan jämlikhetsfråga inbyggd, ty skulle man helt och hållet överlämna beslutanderätten till kommunerna, kunde det uppstå ganska stora skillnader för människor i olika kommuner med tanke på att kommunernas ekonomiska förutsättningar är ganska olika. Detta är också någonting som måste beaktas när det gäller de här problemen. Valmöjligheterna skall inte vara beroende av var i landet man är bosatt, utan de skall vara så lika som möjligt i hela landet.
Fru talman! Jag tror att det hela tiden har varit en målsättning att genom skatteutjämning i möjligaste mån ge kommunerna lika stora resurser. Därmed skulle riskerna med tanke på kommunernas olika ekonomiska förutsättningar efter hand undanröjas. Att det sedan ankommer på kommunerna att utnyttja resurserna vill väl ingen ifrågasätta. Jag tycker att det är mycket viktigt att kunna konstatera att socialministern tydligen helt och hållet delar uppfattningen att samhället så lika som möjligt skall stödja all god barnomsorg och att det är mycket angeläget att aktivt arbeta för större valfrihet inom barnomsorgen. Jag tycker att det borde vara en mycket god grund för en positiv prövning att i avvaktan på vårdnadsersättningens utbyggnad tillåta t.ex. kostnadsersättning av den typ som vi har diskuterat här i dag.

Fru talman! Jag vill i inledningen av den här debatten anlägga några allmänna synpunkter på den diskussion vi har haft de senaste åren vad gäller utvecklingen och användningen av datateknik i samhället. Den första tidiga datadebatten i Sverige handlade om den personliga integriteten, som vi alla minns. Integritetsdebatten utlöstes i samband med folkoch bostadsräkningen 1970 och ledde till att Sverige som första land i världen fick en lagstiftning till skydd för den personliga integriteten — datalagen från år 1973. I takt med den snabba datatekniska utvecklingen vidgades under 1970-talet perspektivet på denna tekniks inverkan när det gäller skilda områden i samhället. Frågor om sårbarhet, sysselsättning och arbetsmiljö, användarinflytande och decentralisering sattes mer och mer i fokus för debatten.

I mars 1980 inrättade så regeringen den av riksdagen beställda delegationen för datafrågor, och samtidigt förordnades jag att vara dess ordförande. I datadelegationen ingår företrädare för riksdagspartierna, arbetsmarknadens parter, Kommunförbundet, Landstingsförbundet m.fl. Datadelegationens tre huvuduppgifter enligt direktiven är att 1. bevaka utvecklingen av datoriseringen, främja kunskapsutvecklingen på området och föreslå åtgärder för att garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll. Detta senare är ett ganska exakt citat från riksdagens uttalande 1979. 2. utarbeta förslag till principer och riktlinjer för datateknikens utveckling och användning i samhället. 3. verka för att samarbete mellan bl.a. pågående utredningar på dataområdet underlättas samt att deras förslag kan samordnas. Därmed skapas förutsättningar för en mera samlad datapolitik. I enlighet med direktiven har datadelegationen tagit fram en rapport, Samordnad datapolitik , i vilken följande grundläggande utgångspunkter och målsättningar för samhällets datapolitik redovisas: Datateknikens stora räckvidd, utvecklingstakt och potential är motivet för att utforma och tillämpa en samhällspolitik på just dataområdet. Den fortsatta datoranvändningen är inte en fråga om att säga ja eller nej till tekniken. Huvudfrågan är i stället: Hur kan vi stimulera en för samhället positiv användning av datatekniken och samtidigt undvika de negativa konsekvenserna? En samordnad datapolitik bör relateras till och underordnas övergripande samhällsmål. Vidare: Inom ramen för en samordnad datapolitik kan och bör den datapolitiska styrningen utföras av många organisationer, grupper och enskilda i samhället. En av statsmakternas uppgifter vid utformningen av datapolitiken är att lägga fast datapolitiska mål samt att ange principer och riktlinjer. På vissa områden kan sedan statsmakternas styrning ta sig mera direkta former. Statsmakterna får då avgöra — område för område — hur styrningen bör äga rum. En svensk modell för datateknikens positiva utveckling i samhället skall utmärkas av att man tillämpar en helhetssyn på datafrågorna — jag återkommer till detta —, att många ges möjlighet att påverka, att problem löses i samverkan samt att det finns ett gemensamt intresse att satsa på bred utbildning. Datapolitikens främsta syfte är att ge vägledning inför de åtskilliga beslut som företag, myndigheter och medborgare kommer att ställas inför: om datatekniken skall tas i bruk, hur det skall ske osv. Datafrågorna har sammantaget beröringspunkter med en rad sektorpolitiska områden. Datafrågorna bör därför behandlas utifrån ett tvärpolitiskt sektorsövergripande synsätt. Denna syn på behovet av en särskild och samordnad datapolitik, uppfattningen om möjligheterna att finna en genuin svensk modell för datoriseringen i samhället och beskrivningen av målen för den svenska datapolitiken och hur dessa skall kunna förverkligas — hämtad ur delegationens rapport — har sedan i allt väsentligt förts vidare i den proposition om samordnad datapolitik som regeringen har lagt fram. För oss i Sverige, med en liten, öppen och starkt omvärldsberoende ekonomi, är det uppenbart att näringslivet behöver investera i ny teknik för att hävda sin konkurrenskraft. Den offentliga sektorn behöver rationalisera för att få resurser till nya behov. Också här kan datatekniken spela en viktig roll. Sveriges ställning som industrination, vår sociala välfärd, den fulla sysselsättningen och omsorgen om de enskilda medborgarna måste värnas. Mikroelektronikens utveckling och användning måste i Sverige få en sådan inriktning att fortsatt social och ekonomisk utveckling understöds. I ett internationellt perspektiv bör detta vara en tillgång för Sverige — inte motsatsen, som ibland hävdas. Propositionen är en i stora stycken gemensam proposition med förslag inom fem departements verksamhetsområden. När en regering nu för första gången har tagit sig an uppgiften att försöka presentera en samordnad, sammanhållen politik för datateknikens utveckling och användning i samhället, har förutsättningarna de facto inneburit att man fått samordna i efterhand. Det finns därför, det skall jag villigt erkänna, begränsningar och brister jämfört med en idealbild. Det är heller inte lätt att utan vidare bryta upp från den starka sektorisering som har kännetecknat och fortfarande i hög grad kännetecknar behandlingen av datafrågor, i både regering och riksdag. Mot denna bakgrund är det glädjande att finansutskottet — som i utskottsbehandlingen haft en samordnande roll — enigt sluter upp när det gäller synen på datapolitikens utformning och tillämpning. Också när det gäller målfrågor finner jag att det råder en betydande enighet. I den socialdemokratiska partimotionen anges sju utgångspunkter för åtgärder som behövs för att främja och styra datateknikens och elektronikens användning i vårt samhälle. Kerstin Anér anger för sin del fyra övergripande mål för datapolitiken. Dessa målformuleringar i motionerna står, enligt finansutskottets bedömning, i samklang med de utgångspunkter och mål som återfinns i propositionen. De 50 rekommendationerna från datadelegationen om principer och riktlinjer för datateknikens utveckling och användning i samhället utgör, enligt utskottets mening, sammantagna en god utgångspunkt för fortsatt utredningsarbete och för överväganden om i vilken utsträckning konkreta åtgärder från statsmakternas sida kan komma i fråga. Den proposition som regeringen presenterat är, mot denna bakgrund, att uppfatta som en första etapp i samordningsarbetet. Det återstår alltså mycket att göra. Mål och vissa grundläggande principer för datapolitiken har lagts fast i de skrivningar som vi nu behandlar. Jag hoppas att de skall stödjas av en bred majoritet i Sveriges riksdag. Med denna proposition anser regeringen att den första etappen i utformningen av en samordnad datapolitik är avslutad. I en nästa etapp — under kommande valperiod — bör arbetet med att utforma den samordnade datapolitiken få en annan karaktär. I propositionen har redovisats — som en information till riksdagen — en översiktlig plan för datapolitiska åtgärder och en motsvarande plan för datapolitiska utredningar. Samordningen bör därmed förbättras, och resultat från olika åtgärder och utredningar bör lättare kunna komma andra till del. Det är naturligtvis denna framförhållning som vi måste försöka att skapa, men som har saknats under tidigare år. Regeringen har utgått från de nämnda 50 rekommendationerna i urvalet av åtgärder och utredningar. Flera åtgärder som handlar om att utnyttja erfarenheter och kunskaper på bästa sätt kan genomföras utan större statliga resurser. Enskilda företag och myndigheter samt enskilda arbetstagare bör då få ökade möjligheter att utnyttja datateknikens fördelar men också att undvika nackdelarna. Andra åtgärder kräver väsentliga statliga satsningar, t.ex. ”bred datautbildning till allmänheten”, ”teknikupphandling på dataområdet”, liksom stöd till datautbildning i små och medelstora företag och vissa satsningar på att utveckla industrins teknikanvändning. En genomgång av utredningsplanen visar att det över lag är mera avgränsade och specialiserade frågor att utreda i denna plan jämfört med de breda direktiven och de utredningar som tillsattes under andra hälften av 1970-talet. Jag tänker främst på dataelektronikkommittén och dataeffektutredningen. Många av utredningsfrågorna handlar om hur den enskilda människan påverkas av dataoch informationssamhällets framväxt. Tidigare utredningar har till stor del handlat om näringslivets och den offentliga sektorns villkor. När det gäller de konkreta förslag till åtgärder som nu skall debatteras vill jag, fru talman, i detta inledande anförande endast kommentera utskottsbehandlingen av två av förslagen, och det gäller teknikupphandling resp. bred utbildning i datafrågor för allmänheten. Beträffande teknikupphandling konstaterar jag med tillfredsställelse att såväl finansutskottet som näringsutskottet delar regeringens uppfattning om teknikupphandling på dataområdet som ett effektivt verkande datapolitiskt och dataindustripolitiskt styrmedel. Den främsta målsättningen med en satsning på teknikupphandling på dataområdet inom den offentliga sektorn som regeringen har föreslagit är att åstadkomma ökad tyngd i användarnas krav på teknikutvecklingen. De som direkt berörs av den nya tekniken känner sig ofta styrda av datasystemen utan möjlighet att påverka hur datatekniken används. Satsningen på teknikupphandling samt bred användarutbildning inom statsförvaltningen och via kommunoch landstingsförbunden skapar nya förutsättningar för att ge de offentliganställda inflytande på datoriseringen. Vi vet alla att det i hela arbetslivet finns ett stort intresse för dessa frågor. Många fackliga organisationer har under senare år arbetat fram egna handlingsprogram. På den statliga sidan har vi också slutit några avtal på detta område som förebådar vad jag tror kommer att bli ett mycket viktigt inslag just i användarinflytandet framöver, dvs. lokala avtal om hur man introducerar teknik. Via teknikupphandling och höjd kompetensnivå hos de anställda och ökad förmåga att formulera krav på de datatekniska lösningarna kommer statliga och kommunala beställare att kunna påverka teknikutvecklingen mera direkt än hittills. En viktig uppgift i sammanhanget kommer utveckling av programvara att bli. Det är helt klart att den föreslagna teknikupphandlingen på dataområdet kommer att ha också industripolitiska effekter, som kan förbättra konkurrensläget för svensk dataindustri på marknaden både inomoch utomlands. Ett massivt industristöd av t.ex. fransk modell med central satsning på storprojekt tror jag däremot har mycket litet gemensamt med en genuint svensk modell för datautveckling och dataanvändning. När det gäller förslaget om satsning på bred utbildning för allmänheten i datafrågor konstaterar utbildningsutskottet att datorisering är ett av vår tids mest genomgripande utvecklingsinslag med för medborgarna omfattande konsekvenser på en rad områden. Utskottet delar datadelegationens uppfattning att utbildning är en av de avgörande förutsättningarna för att datatekniken skall kunna utvecklas och användas under demokratisk styrning och kontroll. Utskottet tillbakavisar därmed påståendet i den moderata partimotionen, att nuvarande utbildning för allmänheten i datafrågor skulle vara tillräcklig. Till detta vill jag foga att en svensk modell, som bygger på att många parter, grupper och enskilda ges möjligheter att påverka utveckling och användning av datatekniken och att aktuella problem löses i samverkan, förutsätter en bred utbildning i datafrågor för praktiskt taget samtliga medborgare i samhället. Vi vet att vi här har mycket svåra problem att lösa på grund av de generationsklyftor som alltid uppstår när vi har en snabb teknikutveckling, och därvid blir naturligtvis den äldre generationen betydligt sämre ställd från början. Jag har i datadelegationen och i regeringen strävat efter en bred, för att inte säga hundraprocentig uppslutning kring utbildningen, eftersom den är en hörnsten i datapolitiken. Ett avståndstagande från breddutbildningen innebär att det även i fortsättningen blir experterna som i stort sett ensamma skall påverka teknikutvecklingen och teknikanvändningen, dvs. de som redan har kunskaperna. Ett avståndstagande på samma sätt från teknikupphandling som ett instrument för att påverka utvecklingen avslöjar ett liknande synsätt. Detta är ju ett par vägar att gå, ett par instrument i samhällets hand, som skapar möjlighet att utöva inflytande och att göra det i så decentraliserade former som möjligt. Dessutom är det ju så att expertutbildningen genomförs oavsett statsmakternas åtgärder. Däremot behöver samhället kraftfullt stödja den breda utbildningen riktad till allmänheten. Sammantaget innebär propositionens förslag att 35 å 40 milj.kr. avsätts för datapolitiska åtgärder nästa budgetår — i detta sammanhang, kanske jag bör tillägga. Nivån på denna satsning skall ses mot bakgrund av det statsfinansiella läget. Dessutom kommer anslagen i flera fall att verka som stimulanspengar i förhållande till de resurser som redan står till olika myndigheters och organisationers förfogande. Som exempel på detta kan jag nämna teknikupphandlingen, där stat, kommuner och landsting sammantagna är betydande kunder när det gäller köp av ADB-utrustning. I den egenskapen satsar de hundratals miljoner per år på den här tekniken. Propositionens förslag innebär att man tillför denna deras ”kundroll” en ökad kvalitet, och därmed skapas naturligtvis en möjlighet till påverkan, som hittills inte har utnyttjats så mycket som kan bli fallet genom vårt förslag just när det gäller teknikupphandling. Man skulle kunna dra samma parallell i fråga om breddutbildningen. De medel som anslås till folkbildningsorganisationerna, närmare 800 miljoner för nästa budgetår, kommer förhoppningsvis till en del att slussas just i riktning mot breddutbildning i datafrågor. De medel som anslås här är då mera att se som en initieringsresurs än som något som motsvarar det totala resursbehovet. Jag har velat nämna detta särskilt, eftersom en del har förväxlat begreppen och ställt datapolitikens kraftfullhet enbart mot de resurser som ges i detta sammanhang. De föreslagna åtgärderna innebär också en viktig balans mellan teknikspridningsfrämjande insatser och ansträngningarna för att på olika sätt underlätta och höja beredskapen inför de omställningar, t.ex. på arbetsmarknaden, som datoriseringen medför. Jag tror att denna balans och bredd i diskussionen kring en samordnad datapolitik är oerhört viktig. Det är också på sin plats att i detta sammanhang understryka att all politik inte alltid behöver kosta pengar — inte heller datapolitik. En av de mest grundläggande åtgärderna i den samordnade datapolitiken som nu skall börja genomföras är att på olika sätt se till att den tidigare nämnda helhetssynen på datatekniken sprids och beaktas. Helhetssynen lyfter fram människan i tekniksamhället. Den betonar att frågor om teknik och användning samt konsekvenser av denna användning för människor, organisationer och samhället måste betraktas i ett sammanhang. Vikten av att denna helhetssyn slår igenom på olika områden har också betonats av utbildningsoch arbetsmarknadsutskotten. Ett konkret exempel på var man kan hamna, om man inte har denna helhetssyn, är utvecklingen under 1970-talet, i synnerhet i slutet av 1970-talet, då resurser har satsats på ett treårigt ramprogram inom ramen för styrelsen för teknisk utveckling, som ju har att bevaka teknikutvecklingen i samhället. Samtidigt har man inte haft någon motsvarighet som bevakat tillämpningen och användningen eller samhällskonsekvenserna. Därmed har forskningsresurserna till dessa sektorer inte alls nått upp till samma nivå. Därför är det nu viktigt, även om den frågan inte behandlats särskilt här i dag, att forskningsrådsnämndens arbete med att ta fram ett forskningspolitiskt program på detta område har kommit i gång och så snart som möjligt också kommer att leda till resultat. Det är också viktigt att arbetsmarknadens parter genom arbetarskyddsfonden och de medel som står till förfogande för utbildning av styrelserepresentanter, för MBL-utbildning etc. kan frigöras just för den här sortens konkreta insatser för tillämpning och användning i arbetslivet. Det är viktigt att vi inom kort får ett utvecklingsprogram för hur dessa resurser konkret skall användas. Jag tror att detta är bland de viktigaste åtgärderna som kan vidtas för att knyta ihop den mer konstitutionella delen av medbestämmandet i arbetslivet med konkreta behov på ett teknikområde i snabb utveckling med mycket nära effekter och konsekvenser för de många arbetande människorna. Till sist, fru talman, vill jag sammanfattningsvis konstatera att när riksdagen i dag skall diskutera datapolitiken kan detta göras under stor enighet om målen och riktlinjerna för denna politik. Också när det gäller de konkreta åtgärderna finns en bred uppslutning, låt vara att man i olika utskott har markerat att man har mer tillgång till pengar än vad regeringen anser att det finns. Men det tillhör, som jag brukar formulera det, oppositionens privilegier att vara utrustad med dessa resurser. I den här etappen har det varit naturligt att framför allt sätta in datatekniken i den demokratiska beslutsprocessen. Det är grundläggande. Det krävs samordning. Datapolitik är inte och kan inte vara traditionell sektorpolitik. Jag tror att vi där har kommit betydligt längre än de flesta andra länder i vår omvärld, där datapolitiken ofta är ytterligare en variant på industripolitik. Det krävs hårt arbete och helst bred enighet om huvudinriktningen inom både den politiska och den fackliga sfären i samhället för att kunna påverka och styra denna snabba, kraftfulla och förstärkande teknik. Just detta att datatekniken verkar så förstärkande i olika avseenden avslöjar både dess fördelar och dess nackdelar liksom de stora risker som man ibland löper. Som jag uppfattar det finns det i dag en bred opinion som ställer upp på allas vår rätt, även som lekmän, att värdera teknik. Det har inte alltid varit så. Därför har vi bättre möjligheter att förankra datateknikens utveckling och användning i den demokratiska beslutsprocessen. Man kan, om man så vill, se datadebatten som en ny fas efter 1970-talets inledande diskussioner kring teknikpolitik, Alva Myrdals utredning om att välja framtid och den senare uppblossande turbulenta energidebatten. Denna gemensamma plattform är så viktig att den också kan uppväga de risker för utslätning som ligger i att söka gemensamma uppfattningar i första hand. I varje fall uppfattar jag det så i det mycket stimulerande arbete som jag tycker att vi haft i datadelegationen — låt vara med vitt skilda idémässiga bakgrunder och olika värderingar, men ändå i en strävan att försöka hitta den gemensamma nämnaren. Det finns verkligen ingen anledning att dölja de djupgående samhällskonsekvenserna av datorisering och elektronikutveckling. Det gäller arbetsliv och sysselsättning, där många är oroade men där andra vill undvika debatt. Enligt icke publicerade undersökningar är det en överväldigande majoritet av svenska folket som tror att dataoch elektronikutvecklingen kommer att leda till färre jobb, inte till fler jobb. Detta är tillräckligt för att statsmakterna skall ta det här på allvar och höja sin beredskap i dessa sammanhang för att klara de omställningar som utan tvivel kommer. Vi kan mycket tydligt avläsa vissa områden där detta redan är fallet — det gäller banker, försäkringsväsende, handel och kontor, som i större eller mindre omfattning redan påverkats av datoriseringen. Vi vet också att det är vissa grupper inom dessa sektorer som är särskilda riskgrupper. Det är korttidsutbildade, och det är låginkomsttagare. Det är ofta deltidsarbetande, och det är väldigt ofta kvinnor. Just av det skälet finns också dessa markeringar i propositionen att jämställdhetsfrågorna måste särskilt bevakas i det arbete som bl.a. dataeffektutredningen skall fortsätta. Det gäller också konsekvenserna för massmedieutvecklingen och kulturområdena, som tyvärr ofta glöms bort i det tekniska sammanhanget men där många fler måste engageras, t.ex. inom folkrörelserna, för att vi skall kunna ta vara på teknikens positiva möjligheter. Teknikens utveckling mot mer småskalighet och miniatyrisering gör det möjligt att minska sårbarheten i systemen, sprida datakraft, kunnande och påverkansmöjligheter på ett helt annat sätt än hittills. Det får i fortsättningen inte vara så att fyra orter i detta land har mer än 80 96 av den statliga sektorns ADB-personal. Det innebär verkligen att skapa spänningar mellan olika landsdelar, om man inte förmår att målmedvetet sprida den här tekniken, kunnandet om den och påverkansmöjligheterna till olika delar av landet. Därför är detta en av de allra viktigaste uppgifterna för framtiden. Genom utbildning måste allmänheten få bättre möjligheter till påverkan. Men det måste också ske genom en medveten förankring av dataspråk och system. Med förankring menar jag i detta sammanhang förenkling, så att de blir begripliga för fler människor och så att vi inte hela tiden ökar distansen mellan expertnivån och lekmännen. Fru talman! Trots att jag nu berört ett antal områden, där denna teknik kommer att ha stora konsekvenser, så är det ändå bara några exempel på områden där vi står inför stora utmaningar, både som samhällen och som individer, till följd av dataoch elektronikutvecklingen.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.